Herr talman! Den inställning som inte bara regeringen utan såvitt jag förstår hela riksdagen har — möjligen med undantag av Mats Hellström —är att det icke pågår krig på Timor. Det är den folkrättsliga definitionen. Jag tror att herr Hellström skall studera den frågan grundligare innan han definierar det tillstånd som råder på Timor. I sin senaste replik kom herr Hellström med ytterligare eu felaktigt påstående. Den socialdemokratiska regeringen har icke framlagt något förslag till lag om vilka regler som skall gälla för vapenförsäljningen. Det är riktlinjer som av riksdagen antagits — någon lag finns inte och har inte funnits.
Herr talman! De riktlinjer som antogs 1971 var avsedda att kraftigt försvåra export av vapen till länder som för krig. Det bör väl ändå vara det som är relevant för vår diskussion. / Det är uppseendeväckande att handelsministern hävdar att det inte råder krig på Timor. Timor är ett område som tidigare varit portugisisk koloni, som efter den portugisiska kolonialregimens tid utropades till självständig republik och som Indonesien därefter invaderat. Enligt indonesiska uppgifter har 50 000-80 000 människor dödats i den indonesiska invasionen. Att det då inte råder krig på Timor är en uppgift som sannerligen får stå för

Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig 1. om jag kan försäkra riksdagen att Kockumsavtalet inte utformats på ett sådant sätt att det genom ekonomiska manipulationer blir möjligt för skrupelfria personer att göra vinster på flera hundra miljoner kronor på skattemässiga förlustavdrag och, 2. om jag inte kan ge en sådan försäkran, vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förhindra utnyttjandet av förlustavdragen. Jörn Svensson har frågat mig hur regeringen ställer sig till finanskungen Walls uppbyggnad av ett finansimperium i det skånska näringslivet.

i samband med den aviserade propositionen om ny konkurrensbegränsningslag. Jag besvarar frågorna och interpellationen i ett sammanhang. Om ett aktiebolag ett visst år går med förlust, har bolaget enligt gällande skatteregler rätt att genom förlustavdrag räkna av förlusten mot framtida vinster, som uppkommer under den följande tioårsperioden. Syftet med bestämmelserna är att beskattningen, sedd över en längre tidsperiod, inte skall träffa mer än bolagets nettoöverskott under perioden. I likhet med vad som gäller i fråga om andra avdrag ankommer det på skattemyndigheterna att avgöra om rätt till förlustavdrag föreligger och i så fall fastställa avdragets storlek. Några möjligheter att med för skattemyndigheterna bindande verkan ingå avtal, som innebär avsteg från dessa regler, föreligger inte. Statens avtal med Kockums AB innebär i korthet att bolaget till staten överlåter större delen av sina tillgångar medan staten övertar bolagets skulder samt betalar visst belopp kontant. Staten har således inte genom avtalet tillförsäkrat sig kontroll över bolagets fortsatta öden. Om dess verksamhet fortsättningsvis blir vinstgivande, har det i enlighet med gällande regler rätt att räkna av eventuella förluster mot vinsten. Som jag nyss sagt ankommer det på skattemyndigheterna att pröva om och i vad mån rätt till förlustavdrag föreligger. Någon sådan prövning har mig veterligen ännu inte skett i fråga om Kockums. Det är emellertid ett väl känt faktum att bolaget de senaste åren gjort avsevärda förluster, varför sådana avdragsmöjligheter kan föreligga. Jag vill härvid betona att den grundläggande orsaken till detta i så fall inte är avtalet med staten utan det faktum att verksamheten varit förlustbringande. Jag vill vidare understryka att frågan inte har förbigåtts av statens förhandlare vid uppgörelsen med Kockums. För att förhindra den nu uppkomna situationen hade förvärvet måst ges en annan utformning. De enda alternativ som då stått till buds hade varit att antingen genomföra ett statligt förvärv av aktierna i moderbolaget Kockums AB eller att sätta företaget i konkurs med åtföljande likvidation av bolaget. Båda dessa alternativ hade emellertid krävt en långt utdragen procedur, vilket inte skulle ha varit till gagn vare sig för de anställda eller för staten. Enligt min mening är uppgörelsen i dess nuvarande form det bästa sättet att ta till vara de anställdas och svensk varvsnärings intressen. Regeringen har givetvis inte några möjligheter att förhindra någon att tillgodogöra sig de avdrag som skattelagstiftningen medger. Jag vill emellertid erinra om att budgetministern här i kammaren den 1 mars i år på fråga av Jörn Svensson gav till känna att han avsåg att inom kort ta initiativ till en översyn av reglerna om rätt till förlustavdrag. Vad härefter gäller frågorna kring Beijerinvests planer på engagemang i Skåne, vill jag påpeka att det inte är min uppgift att framföra omdömen om enskilda personers eller företags förehavanden. De informationer jag har om de planerade åtgärderna ger mig inte tillräckligt underlag för att bedöma deras effekter på det skånska näringslivet eller på sysselsättningen. Allmänt sett vill jag dock framhålla att i ett dynamiskt näringsliv är det naturligt att förändringar, som berör olika företag, äger rum. Skulle dynamiken gå förlorad, torde också vårt näringslivs långsiktiga konkurrensförmåga — och därmed basen för vår välfärd — försämras. Så länge de agerande parterna håller sig inom de ramar och regler som dragits av samhället genom lagstiftning, bl.a. avseende medbestämmande, och genom avtal på arbetsmarknaden har statsmakterna anledning att visa återhållsamhet med ingripande i enskilda fall. Avslutningsvis vill jag nämna att konkurrensutredningen har lämnat förslag om prövning av vissa företagsförvärv. Utredningen har remissbehandlats, och frågan bereds nu inom handelsdepartementet.

Herr talman! Jag tackar för svaret, men tyvärr måste jag nog ändå konstatera att det inte innehöll särskilt klara besked beträffande mina frågor. Industriministern säger att han inte vill framföra omdömen om enskilda personers eller företags förehavanden. Men det måste väl ändå vara en industriministers uppgift att ha en principiell uppfattning om landets företagsstruktur. Inte minst ur liberal synvinkel med hänsyn till liberalismens grundläggande antimonopolism måste detta vara viktigt. Det är dock inte mer än drygt två år sedan folkpartiet i valrörelsen 1976 gick till attack mot vad dåvarande folkpartiledaren kallade för Anders Wall-imperialismen. Mot den bakgrunden tycker jag att det är fullt rimligt att begära ett principiellt svar på min fråga om industriministerns syn på den typ av konglomeratbygge och företagsköp som Anders Wall ägnar sig åt. Sedan 1972 har Beijerinvest enligt sin årsberättelse köpt inte mindre än 34 företag och sålt 18. Man måste ur industripolitisk synvinkel ha rätt att fråga vilken effekt detta har på produktionsutveckling och produktivitet, lika väl som man har kunnat fråga sig detsamma tidigare när det har gällt köp och försäljning av fastigheter. Vad är det för effektivitetsvinst att inom samma koncern ha samlat produktion och verksamheter som t.ex. följande: bandtillverkning av industriportar, försäljning av lättbacon och lättonfisk, tillverkning av teflonprodukter, distribution av grammofonskivor, försäljning av kemikalier och tillverkning av bromsutrustning för järnvägsvagnar, för att bara nämna några av verksamheterna inom koncernen? Det kan väl inte möjligen vara så att ett vägande skäl till detta är, som Anders Wall själv uttrycker det i en intervju i Dagens Industri, att ”koncernens struktur gör det svårt för analytiker att överblicka vår verksamhet och få en riktig uppfattning om resultatet”. Jag vill således här upprepa min andra fråga i interpellationen, som lyder: Vilken principiell uppfattning har industriministern om den typ av konglomeratbygge och förelagsköp som Anders Wall ägnar sig åt? När det gäller det skånska näringslivet är situationen som bekant på många sätt bekymmersam. Det sägs ofta i debatten om regionalpolitiken att Norrbotten är en svensk koloni som ekonomiskt behärskas från storstäderna i söder. Det är kanske mindre bekant att liknande fenomen börjar skönjas för landets sydligaste del. Bl.a. följande skånska företag har i dag sina dominerande ägarintressen utanför Skåne: Felix, Findus, Sonessons, Reimersholm, Cementa, Balken, Cementgjuteriet, Hvilans Mekaniska Verkstad, Frigoscandia, SkandTor, Osbypannan, Tarkett, Åstorps Dörrar, Pierre Robert, Klippan, Mazetti, Balingslövs Trä, Färe , Haki , Bjäre, Stefa, Aritmos, Wessels, Kvarnrörelsen, Addo, Svedala-Arbrå. Mot den bakgrunden blir man naturligtvis betänksam, när Beijerinvest aviserar uppbyggandet av ett skånskt konglomerat. Är det fråga om åtgärder som gynnar skånskt näringsliv eller åtgärder som gynnar Beijerinvest? Jag förutsätter att industriministern inte har den förenklade uppfattningen att det nödvändigtvis skulle vara samma sak att gynna skånskt näringsliv och att gynna Beijerinvest. Nog borde industridepartementet, som alldeles nyligen lagt fram en proposition om industripolitik som starkt betonar vikten av en fungerande konkurrens, ha kunnat plocka fram material som gör en samlad bedömning av effekterna av ett skånskt industrikonglomerat möjlig. Industriministern hänvisar utan kommentar till konkurrensutredningens förslag om bl.a. vissa möjligheter att stoppa vissa företagsförvärv. Jag begär inte att industriministern skall föregripa den prövning som pågår i departementet, men jag anser ändå att det vore rimligt med en något klarare principiell deklaration av ett liberalt statsråd när det gäller beredskapen att vidta åtgärder för att vidmakthålla konkurrens och, inte minst, maktspridning inom svenskt näringsliv. Är det eller är det inte i enlighet med liberal näringspolitik att enskilda personer bygger konglomerat av den typ som Anders Wall ägnar sig åt? Slutligen frågan om förlustavdragen. I och för sig har jag ingen invändning mot det allmänna resonemang som industriministern här för och som tidigare har förts i riksdagen av budgetoch ekonomiministern, men saken måste i det här fallet ses i samband med det Beijerska industrikonglomeratet i Skåne. Enligt vissa bedömare skulle strategin vara följande: Kockums skulle bli det paraplybolag som skulle vara basen för konglomeratet. Genom att överlåta Beijerinvestaktier i några skånska företag till Kockums skulle Beijerinvest få en betydande aktiepost i Kockums, och det nya konglomeratet skulle kunna få vinster som gör förlustavdragen intressanta. Det är mot den här bakgrunden, och inte minst med tanke på Anders Walls dubbelroll i sammanhanget som Kockumsförhandlare och Kockumsköpare, som man har rätt att fråga om regeringen verkligen är införstådd med vad som håller på att ske och om den anser att detta ligger i avtalets anda. Jag beklagar att industriministern i sitt svar inte gick in på den här aspekten, men hoppas att han kan komma in på den under den följande debatten.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Låt mig börja med att upprepa vad jag nyligen sade i en frågedebatt med budgetoch ekonomiminister Mundebo, nämligen att i en tid då skattebördan faller tungt på vanliga inkomsttagare ter det sig speciellt stötande att stora kapitalägare ägnar sig åt avancerade skatteflyktstransaktioner i syfte att göra skattevinster, som kan komma att uppgå till mer än 100 milj.kr. Än mer stötande blir det, om en industriminister genom klara underlåtenhetssynder i samband med statliga affärsuppgörelser skulle bli den direkta orsaken till den jättelika skatteflykten. Genom statsrådet Huss uppgörelse med Kockums AB och dess styrelse har vi tyvärr råkat in i en sådan situation. De 20 milj.kr. som staten betalar till Kockums AB och dess aktieägare är mer än nog som pris för att staten skall överta de stora skulder och de problem som Kockums har ådragit sig. Vi vet alla vilka stora resurser som staten nu måste satsa för att driva bl.a. varvsrörelsen vidare. Det kan därför inte vara rimligt för riksdagen att acceptera en avtalsutformning som ger aktieägare och smarta spekulanter möjligheter att dessutom tillskansa sig förlustavdrag på ca 350 milj.kr. Dessa avdrag kan utnyttjas under en hel tioårsperiod. Det innebär uteblivna skatter för samhället på närmare 175 milj.kr. När avtalet hamnar på kammarens bord får alltså en förvånad riksdag uppleva att betalningen till aktieägarna helt plötsligt har tiodubblats — från 20 milj.kr., som det står i avtalet, till närmare 200 milj.kr., som det kommer att bli i verkligheten. Att budgetoch ekonomiminister Mundebo har upplevt den uppkomna situationen som ytterst besvärande framgår bl.a. av att han nu beslutat sig för att tillsätta en utredning, som skall se över om det behövs särskilda regler för att förhindra missbruk av möjligheterna till förlustavdrag i börsnoterade och andra större företag. Detta är naturligtvis glädjande, men det löser tyvärr inte problemen i den uppkomna situationen. De jättelika avdragsmöjligheter som statsrådet Huss har lämnat över till nuvarande och tillkommande aktieägare täpps inte till genom en utredning som ännu inte ens är tillsatt. I stället blir det viktiga i dagens läge om industriministern är beredd att agera aktivt för att rätta till de misstag han gjorde vid utformningen av Kockumsavtalet. Möjligheterna till dessa orättmätiga förlustavdrag måste helt enkelt bort. Tyvärr visar interpellationssvaret att industriministern inte tycks vara ett dugg intresserad av att komma till rätta med det stora slöseri med skattebetalarnas pengar som avtalets nuvarande utformning innebär. Vad som ännu mer förvånar är att statsrådet i sitt svart.o.m. säger att man från regeringens sida hela tiden varit medveten om avtalets konsekvenser. Detta är faktiskt ganska sensationellt. Industriministern har alltså med öppna ögon bundit sig för att med skattebetalarnas pengar betala i värsta fall upp till tio gånger så mycket som de flesta börsanalytiker anser att Kockums dotterbolagsaktier är värda. Tidigare har en del kommentatorer ansett att en förmildrande omständighet för industriministern har varit att han inte riktigt visste vad han gjorde när han skrev på avtalet. Det anser i och för sig inte jag. Argumentet att man tvingats till överbetalning för att undvika konkurs i varvsrörelsen håller helt enkelt inte. Statsrådet Huss vet naturligtvis som gammal bankdirektör att det finns många olika möjligheter när det gäller avtals utformning inom affärslivet. Det saknas ingalunda möjligheter att eliminera förlustavdragen. Vad som saknats i det här fallet har i stället tydligen varit viljan att hushålla med skattebetalarnas pengar. Senast i går kunde vi i tidningen Affärsvärlden läsa om ett sätt att med förhållandevis ringa ändring av avtalstexten totalt eliminera samtliga förlustavdrag i Kockums moderbolag. Det förslag som där förs fram har noga gåtts igenom med mycket kompetenta skattejurister, och det är helt klart att det håller. Förslaget innebär helt enkelt att miljardstödet till Kockums varvsrörelse betalas in till Kockums moderbolag innan staten enligt avtalet övertar tillgångar och skulder i moderbolaget. Vid det bokslut som därefter upprättas kommer samtliga förlustavdrag därigenom att vara eliminerade. Detta är en väg att gå fram, och det finns säkerligen andra. Mot den bakgrunden blir min fråga till industriminister Huss än en gång om han är beredd att se till att det blir sådana ändringar i Kockumsavtalet att förlustavdragen och därmed den jättelika överbetalningen kan elimineras. Låt mig än en gång understryka att de ca 175 milj.kr. som förlustavdragen i Kockums är värda tillhör skattebetalarna och inte aktieägarna eller eventuellt tillkommande spekulanter. Det är faktiskt folkpartiregeringens skyldighet att se till att dessa förlustavdragsmöjligheter återförs, eftersom det är folkpartiregeringen som här varit vårdslös med skattebetalarnas medel.

Herr talman! Jag tackar för svaret, dvs. för den del därav som ägnats min fråga. Men jag är ytterst förvånad över innehållet — förvånad inte bara som vpkare utan som medborgare i allmänhet i ett land som föreges ha ett parlamentariskt styrelseskick. Industriministern för i sitt svar till torgs två teser. Den ena går ut på att han inte har till uppgift att värdera enskildas eller företags förehavanden. Den andra går ut på att en regering inte bör intressera sig för ekonomisk verksamhet så länge den är formellt laglig — enligt ministern är fenomenet Wall ett naturligt inslag i vad han i sitt svar kallar ett dynamiskt näringsliv. Bägge dessa teser är felaktiga och ödesdigra såväl från ekonomisk-politisk som från konstitutionell synpunkt. Om Erik Huss alltjämt hade varit landshövding, dvs. ämbetsman i förvaltningen, då hade man till nöds kunnat förstå att han inte ville göra offentliga uttalanden i sådana här ting. Men nu är han minister. Han är minister i en regering som är parlamentariskt ansvarig. Och som sådan inte bara kan han ha en mening om skilda sidor av industrins utveckling — han skall faktiskt som industriminister ha det. Och parlamentet har rätt att få veta vilken inställning han har. Slutsatsen av hans egen tes är orimlig och främmande för parlamentariskt tänkande. Om ett finansimperium håller på att byggas upp, om vissa intressen systematiskt utnyttjar konkurser och rekonstruktioner för att öka sin makt — då måste det väl ändå vara industripolitik att intressera sig för följderna av detta, särskilt om aktiviteten berör en speciell region. Och industripolitik är industriministerns ansvarsområde. För den skull behöver man inte nödvändigtvis ha samma troskyldiga uppfattning som den lundensiska liberalismens företrädare, som lever i någon sorts rosendröm i 1700-talsstil om att folkpartiet, liberalismen, är ett antimonopolistiskt element. Som alla vet i det moderna samhället har situationen ändrat sig: folkpartiet är väl det i särklass mest monopolistiska partiet i det här landet. Men tillbaka till huvudtanken. Mäktiga ägarintressens inställning, deras avsikter, graden av deras makt, liksom också anknytningar till multinationella grupper, försök att lägga under sig speciella branscher osv. — alla sådana fenomen tillhör rimligen området industripolitik. Det är enbart allmänne åklagaren som måste visa den återhållsamheten att inte agera förrän lagligheten är i fara. Industriministern i en parlamentariskt ansvarig regering har att bevaka — förutom de lagliga aspekterna — också ekonomiska, arbetsmarknadspolitiska och andra konsekvenser av utvecklingen och spelet i det privata näringslivet. Ministerns här redovisade inställning — i liberalism överträffande både Adam Smith och Milton Friedman — är högst märklig. Jag vill därför upprepa min fråga i denna del: Är det inte just en industriministers uppgift att ha en mening om maktspelet i näringslivet? Så till själva orsaken till att frågan är intressant. Ett privatkapitalistiskt näringsliv styrs av profit. Strävan efter vinst står redan i sig själv i motsättning till viktiga folkliga och nationella behov och intressen. Men även om man nu i diskussionen utgår från att privatkapitalismen har den vinststrävan den har, kan man för den skull ha högst olika inställning till skilda privata maktgruppers agerande. En privat vinststrävan kan vara kombinerad med mycket olika attityder till ekonomisk verksamhet i övrigt och i stort. Det finns företagare som har bundenhet och ansvar till det egna företaget och i bästa fall kanske en personlig stolthet i de insatser som de lägger ned i det. Men det finns å andra sidan de som visar total hänsynslöshet och för vilka allt bara är ett spel där det gäller att snabbt öka sin egen privata förmögenhet. Det finns företagare som hyser ett intresse för själva produktionen och för dess framtida utveckling. Men det finns också människor här i landet som inte i egentlig och ursprunglig mening är företagare, som inte intresserar sig för produktiv verksamhet, utan som är rena finansbaroner — människor för vilka det hela handlar om att flytta resurser, byta ut engagemang, manipulera, öka sina förmögenheter genom diverse formella konstruktioner som inte har med produktionen att göra och som inte heller gynnar dem utan tvärtom snarare stör den. I det här samhället har det blivit allt vanligare med den typen av finanslivets rovriddare. De seglar upp på den anda av hänsynslöshet, av spekulation och ruffel som gubevars inom lagens ramar utvecklat sig i samhället på senare år. De är helt destruktiva, de är närmast att beteckna som parasiter också i den privata företagsamhetens värld. Modern historia känner många exempel på denna typ av finansbaroner. En av klassikerna, en av stilbildarna på området så att säga, var den tyske finansmagnaten Hugo Stinnes. Och Anders Wall är något av Sveriges Hugo Stinnes, om också hans proportioner ännu så länge är blygsammare. Manipulationer av det slag som Wallimperiet sysslar med har sannerligen ingenting med näringslivets dynamik att göra. Jag menar att industriministerns slappa liberalism därför är oansvarig. Och jag upprepar kärnpunkten i min fråga: Är det inte ett industripolitiskt och näringspolitiskt problem när man genom manipulationer i finansvärlden på det sätt som skett och som också beskrivits i Per Gahrtons anförande bygger ut sina maktpositioner över vissa regioners näringsliv?

Herr talman! Det förefaller mig vara ganska märkligt och även litet bekymmersamt att riksdagsledamöter har så liten kunskap om Sveriges grundlagar som nyss har demonstrerats här, senast och särskilt av Jörn Svensson. När jag sade att jag inte hade anledning att kommentera enskilda personers förehavanden, var detta inte någon privat uppfattning som jag förde till torgs, utan jag följde regeringsformens bud. Jörn Svenssons fråga torde vara på gränsen till vad som får framställas enligt frågeinstitutet. Regeringsformen säger om spörsmålsinstitutet att det är avsett att behandla regeringens och enskilda statsråds beslut, åtgärder och underlåtenheter, men att däremot åtgärder och avgöranden av andra myndigheter än regeringen inte får bli föremål för interpellation eller fråga. Detta gäller naturligtvis i ännu högre grad om enskildas åtgärder och avgöranden. I förarbetena till regeringsformen sägs det klart att direkt kritik mot eller direkta omdömen om enskilda inte får förekomma. Låt mig mot denna bakgrund läsa upp Jörn Svenssons fråga. Den lyder: ”Hur ställer sig regeringen till finanskungen Walls uppbyggnad av ett finansimperium i det skånska näringslivet?” Inte annat än jag kan förstå går denna fråga mycket direkt på enskild person. Jag har emellertid ingenting emot att kommentera de mera generella aspekterna på den här problematiken, och jag skall försöka att något utveckla vad jag redan har sagt. Per Gahrton undrar om jag inte har någon principiell uppfattning om konglomeratbyggen. Min väsentligaste uppfattning är att det inte går att dra alla konglomerat över en kam. De såsom mycket annnat i det ekonomiska och mänskliga livet får bedömas från fall till fall. Vi har en rad konglomerat i vårt näringsliv, och de spelar en mycket väsentlig roll i detta näringsliv. Jag kan erinra om Statsföretag och om Kooperativa Förbundets industrisektor. Båda dessa är stora konglomerat, och båda sysslar med mycket olikartade produkter och produktioner, Per Gahrton. Jag kan också erinra om Incentive, ett i och för sig områdesmässigt mera sammanhållet konglomerat, som spelat en väsentlig roll för utvecklingen av teknologiskt avancerade produkter inom t.ex. instrumentsektorn, osv.

Ett sådant överensstämmer inte med någon naturlig affärsidé. Per Gahrton frågade också om jag liksom han och vårt parti inte var anhängare av konkurrens och maktspridning. Naturligtvis är jag det, framför allt konkurrens och maktspridning genom ett starkt fasthållande vid marknadshushållningen, som ger decentraliserade beslutsfattanden men som också innebär betydande möjligheter till utveckling av mycket skiftande företagskonstruktioner och företagsuppbygganden. Det är alldeles klart att marknadshushållningens marknadskrafter inte kan fungera ohämmade. De måste, och så sker ju i hög grad, korrigeras och regleras genom samhällsingripanden i skiftande former. Det är möjligt att ytterligare steg måste tas på den vägen, och budgetministern är också öppen för att detta fall kan föranleda en utvidgning av samhällets korrigerande regler. Men vi kan aldrig låta regelbildandet gå så långt att vi helt låser fast en struktur som den just nu är. Det var det jag ville understryka med mitt uttalande i slutet av anförandet, som alltså — det vill jag säga till herrar Pettersson och Svensson — närmast var en kommentar till delar av Per Gahrtons frågor. Att ett dominerande ägarinflytande i ett antal skånska företag ligger utanför Skåne eller Malmöhus län är väl någonting som har sin motsvarighet i samtliga landsändar i Sverige. Så regionalt instängda är vi väl inte, och bör väl inte heller vara det, att blotta uppräkningen av ägarinflytanden från andra delar av Sverige skall anses vara ett bevis på missförhållanden inom näringslivet. Lennart Pettersson menar att jag genom underlåtenhet har skapat möjligheter till förlustavdrag. Jag har emellertid i mitt svar angivit att de vägar som stod till buds icke bedömdes lämpliga. Att förvärva moderbolaget Kockums, med aktier spridda hos allmänheten, skulle ha blivit en mycket tidskrävande procedur. Detsamma hade varit fallet om man hade försatt detta internationellt betonade företag i konkurs. Det hade blivit en tidsödande procedur som i detta konkreta fall inte framstod som lämplig. Jag vill också säga — fast det hittills inte har berörts i debatten —-att om vi hade satt Kockums i konkurs, hade statens ekonomiska insatser för förlusttäckning därmed inte kommit att påverkas på något avgörande sätt, eftersom staten redan för länge sedan iklätt sig garantier för huvudparten av Kockums skulder. Men med den väg som valdes — att så att säga köpa inkråmet — uppstod möjligheter till förlustavdrag. Enligt de informationer som jag har fått rör det sig inte alls om de stora summor som Lennart Pettersson nämnde. Såvitt jag förstår är det fråga om en överdrift, och han tillade efter en stund att det i värsta fall kan bli så stora summor. Hur stora de kan bli lär inte kunna fastställas förrän företagets deklaration är klar.

Någon sådan situation föreligger ju ingalunda nu. Den enda utväg som Lennart Pettersson anvisade för att komma till rätta med de potentiella möjligheter — mer är det ju inte — till avdrag som finns är den väg som Affärsvärlden nämner. Jag kan säga att vi håller på att undersöka de möjligheterna, men preliminära bedömningar går ut på att det föreligger skattetekniska svårigheter att begagna den vägen.

Herr talman! Man skall naturligtvis inte driva regionalismen för långt, och vi har inga planer på att bygga någon mur mellan Skåne och övriga Sverige. Men nog är det ett av många tecken på en ökande maktkoncentration inom näringslivet att den allt större delen av företag ute i landet ägs och styrs huvudsakligen från huvudstaden. Det gäller säkert för många andra landsändar också. Jag har funnit det av intresse att notera att det gäller i hög utsträckning en så pass tätortspräglad region som Skåne. Jag noterar med tillfredsställelse att industriministern slår fast, att om det är så att ett konglomerat skulle komma till stånd i syfte att utnyttja skattefördelar så är det ingen sund grund för ett konglomerat. Men han säger också att konglomeraten måste bedömas från fall till fall, och det är väl i och för sig en självklarhet i viss bemärkelse. Samtidigt finns det ändå vissa gemensamma drag för dessa konglomerat. Det finns en mycket intressant artikel i Beijerinvests senaste årsberättelse där man analyserar de s.k. blandade investmentbolagen, som alltså ägnar sig åt såväl att hålla stora aktieportföljer som att vara moderbolag för ett stort antal rörelsedrivande bolag. Där skisserar man bakgrundshistorien till Beijerinvest på ett sätt som leder till slutsatser man kanske inte hade tänkt sig. Det framgår att anledningen från början till att man utvecklades från ett rörelsedrivande bolag — det var då PRIBO som senare Beijerinvest övertog — var att man fann skäl att se över sin skattemässiga situation, och när man fick status som investmentbolag fick man skattefrihet för utdelningsvinsterna. Det är den ena stora fördelen man skisserar med att vara investmentbolag men samtidigt vara moderbolag för ett stort antal rörelsedrivande företag. Den andra stora fördelen, som kanske har störst intresse här, säger man är att ett sådant blandat investmentbolag lättare kan styra koncernens kapitalbehov med gemensam finansiering och möjligheter att frigöra kapital genom försäljningar av dotterbolag. Detta att köpa och sälja bolag för att skaffa kapital eller för att bli av med förlustbolag är alltså en grundläggande bas i de blandade investmentbolagens eller konglomeratens själva struktur. Det är inte så att de köper ett bolag för att rationalisera en produktion. Vi har ju väldigt många sådana fusioner i näringslivet också, som förvisso har sina sidor ur monopolistisk synvinkel. Men här handlar det inte om det, utan det är en sorts manipulationer för att klara koncernens kapitalbehov. Då måste man kunna ställa en generell fråga: Om detta är bra för investmentbolaget och skapar större riskspridning, är det med den bedömning som görs nu bra för svenskt näringsliv? Är det bra för sysselsättningen? Är det bra för de anställda? Vi har inte mindre än 14 sådana blandade investmentbolag eller konglomerat som sysslar med företagsköp och företagsförsäljningar, uteslutande — eller i varje fall i första hand — i syfte att klara investmentbolagets kapitalbehov och att skapa en större riskspridning till förmån för aktieägarna. Är det automatiskt till fördel för hela det svenska näringslivet? Jag tvivlar på det. Det skapar dessutom en osedvanlig maktposition i näringslivet för ledningarna för dessa konglomerat eller blandade investmentbolag. Det är kanske inte alltid så att konkurrensen när det gäller en viss produktion blir påverkad, eftersom produktionen är oerhört diversifierad, utan det är framför allt maktkoncentrationsaspekten som kommer i förgrunden när man studerar dessa konglomerat. Därför hoppas jag verkligen att de principer som vi haft hittills och som jag förutsätter att vi fortfarande har i vårt parti, kommer att gälla när man tar ställning till konkurrensutredningens förslag. I dessa ingår att prövningar av företagsköp skall kunna påverkas bl.a. av hänsynen till ägarkoncentrationen inom näringslivet. Regeringen skall enligt det förslaget kunna förbjuda förvärv om det, bl.a. med hänsyn till ägarkoncentrationen, ur allmän synpunkt skulle kunna anses vara negativt. Det vore ändå intressant att få en principiell synpunkt på maktkoncentrationsfrågan i vad gäller dessa konglomerat. Den aspekten kan man ju inte bedöma från fall till fall. Produktionseffektivitet och andra sådana förhållanden kan självfallet bedömas från fall till fall, men maktkoncentrationsaspekten är generell för dessa konglomerat. Om det inte finns någon samlad principiell uppfattning på den punkten, vore det kanske lämpligt att se över dessa konglomerat i en särskild utredning. Jag citerade inledningsvis något som Anders Wall själv sagt och som han kanske tyckte var bra. nämligen att konglomeraten är svåra att överskåda. Den uppfattningen återkommer i den översikt som har gjorts av en oberoende expert, där det sägs att ett grundläggande drag för konglomeraten är att de har en svåröverskådlig verksamhet. Om det nu är så, borde man kanske försöka skapa större klarhet i deras verksamhet.

Herr talman! De vägar som står till buds för att stoppa de väldiga förlustavdragsmöjligheterna bedömdes av industriministern som icke lämpliga att beträda. Låt mig då bara konstatera, att han däremot ansåg det lämpligt med en utomordentligt kraftig överbetalning till Kockums aktieägare, i form av dels det kontanta skattebidraget, dels de skattevinster som det ofrånkomliga utnyttjandet av förlustavdragsmöjligheterna kommer att innebära. Jag vill än en gång hävda — och jag har såvitt jag kan förstå alla initierade bedömare bakom mig i det avseendet — att det fanns möjligheter att utforma ett avtal som hade uteslutit de aktuella förlustavdragsmöjligheterna. Vi är i och för sig helt överens om att en konkurs i det läge som Kockums befann sig i när förhandlingarna satte i gång under hösten icke hade varit lämplig. Men skattejurister och affärsjurister säger att det med olika kombinationer av åtgärder hade funnits möjligheter att åstadkomma ett sådant avtal, om viljan att spara på skattebetalarnas medel hade varit för handen inom industridepartementet. Det finns kombinationer av arrendeavtal och framtida likvidationsavtal liksom även sådana typer av uppgörelser som dem som framförts i Affärsvärlden. Därför har såvitt jag kan bedöma statsrådet Huss helt fel när han säger, att det inte fanns något alternativ. Det är en annan sak att det kan vara svårare att tillgodose sådana synpunkter sedan man har slutit ett preliminärt avtal. Men det kan ju inte vara ett argument för statsrådet Huss när han skall försvara det här dåliga avtalet. Vad som är viktigt i dagens läge är, såvitt jag förstår, att riksdagen och regeringen nu hjälps åt för att ändra på det preliminära avtal som har blivit så dyrt för skattebetalarna. Sedan säger statsrådet Huss att det inte är säkert att så stora summor är involverade som jag har fört fram i min fråga och mitt anförande. Det är inte säkert att det är fråga om närmare 200 milj.kr. i stället för de 20 milj.kr. som står på avtalspapperet. Nej, herr Huss, det är naturligtvis inte helt säkert, men man kan på mycket goda grunder utgå ifrån att de väldiga avdragsmöjligheterna kommer att utnyttjas till sista öret. Man har dock en tioårsperiod på sig. Det är ju inte för intet som en kapitalägare och finansman som Anders Wall varit ute, innan bläcket hunnit torka på avtalspapperet, och börjat köpa upp aktier. Det gör han naturligtvis inte för att få del av de 20 milj.kr. som statsrådet Huss beviljade Kockums aktieägare och som möjligen kan vara rimliga, utan det är för att få del av en betydligt större summa. Vi haralltså att räkna med att under den tioårsperiod som nu följer kommer de här förlustavdragsmöjligheterna att utnyttjas av fördomsfria spekulanter och andra personer som vill minska sina skatteinbetalningar till samhället. Och de här transaktionerna, som statsrådet Huss har lagt grunden till, sker i en tid då många skattebetalare upplever att de är utsatta för ett mycket hårt skattetryck. Det är klart att de reagerar i en sådan situation, och de reagerar mot den typ av avtal som har slutits mellan industridepartementet och privata finansintressen. I början var det kanske inte möjligt att göra en entydig och säker bedömning av att det verkligen gick att utnyttja de här stora avdragsmöjligheterna. Sannolikt hade de börskommentatorer som studerade det här fallet den uppfattningen att detta kunde väl inte vara möjligt. så kunde väl avtalet ändå inte vara utformat. Men om man följer diskussionerna och analyserna i tidningarna och affärspressen, finner man att den insikten gradvis har vunnit insteg att här är det faktiskt fritt fram att utnyttja förlustavdragsmöjligheterna, och man kommer fram till att det gäller mycket stora belopp.

Jag vill slutligen säga till statsrådet Huss: För inte undan Affärsvärldens idéer. Det är ute i affärslivet en helt annan bedömning av möjligheten att använda avdragen än den som statsrådet Huss nu redovisar. Jag skulle vilja att statsrådet Huss tog en ordentlig diskussion med de personer som har anvisat det här sättet att rädda avtalet, för det är viktigt att vi får en rättelse på denna punkt. Detta dåliga avtal får icke gå igenom i riksdagen.

Herr talman! Nu börjar den här diskussionen bli dramatisk. Nu försöker statsrådet Huss slå mig i huvudet med grundlagen, dvs. med frågan om vi skall granska det här med grundlagen. Det är en utomordentligt intressant tanke ur författningspolitisk synpunkt som statsrådet Huss för fram är andra gången denna vecka som grundlagen används och åberopas gentemot försök att kritisera och föreslå åtgärder mot mäktiga finansintressen. Jag tror inte det var så grundlagsfäderna tänkte sig att den skulle användas, men vi skall titta litet på statsrådet Huss grundlagstolkning; han bör ju som intresserad jurist kunna följa mig. För det första måste det ju vara en orimlighet att en f. d. folkpartiminister får lov att tala om Anders Wall-imperialismen men att jag inte får tala om den. För det andra är egentligen kärnan i den tanke som Erik Huss här för fram om yttrandefriheten i riksdagen faktiskt omstridd. Det arv från 1809 års författning som har influtit i den nya grundlagen och som han åberopat här råder det delade meningar om. Det finns experter som hävdar att man har fullständigt obegränsad yttrandefrihet i riksdagen inom ramen för god ton. Det är bara det att riksdagen får icke i samband med överläggning i och för beslut ta upp och blanda sig i enskilda myndigheters åtgöranden i konkreta ärenden eller enskilda personers förhållanden, i den mån dessa är reglerade genom privata kontrakt eller personliga överenskommelser. Men även om man inte stöder den fria tolkningen, utan den mer restriktiva, nämligen att man icke får i frågor och interpellationer beröra myndigheters beslut eller enskilda affärsföretags beslut och överenskommelser internt, så håller inte Erik Huss förebråelser mot mig på en enda punkt. Han kan konsultera grundlagsexperter som Malmgren, Heckscher och Georg Andrén.

Man har en fullständig sådan rätt. Om vi icke hade den rätten här skulle det vara en oerhörd inskränkning av riksdagens yttrandefrihet, en inskränkning som grundlagsstiftarna — i sista hand alltså vi själva — i intet avseende har avsett och som icke har stöd i förarbetena till grundlagen. Vad vi inte får blanda oss i är alltså specifika beslutsärenden eller specifika enskilda förhållanden och enskilda överenskommelser. Däremot har vi fullständig frihet att diskutera dessa överenskommelsers verkningar för svensk rättspraxis i allmänhet eller deras verkningar för de ekonomiska och sociala förhållandena, för maktförhållandena i landet. Men vi får exempelvis inte lägga fram förslag här i riksdagen om att förbjuda Anders Wall att träffa en legal överenskommelse med någon annan affärsman, men det är en helt annan sak — det är inte detta det handlar om här. Jag noterar att det är en mycket, mycket märklig form av liberalism att på detta sätt dels slippa undan att diskutera problemet med Anders Wallimperiet självt och med Beijerinvest och dess maktposition, dels att hindra andra från att ta upp det genom att på detta sätt åberopa grundlagen. Är det den grundlagssynen som börjar breda ut sig i folkpartiregeringen, då är det verkligen ännu en gång hög tid att tala om att vi i september bör byta regering. Då är regeringen inte bara en instans som gynnar den privata finansvärlden på folkflertalets bekostnad, utan då vill regeringen också befordra en konstitutionell praxis som skall skydda mäktiga privatpersoner här i landet för offentlig kritik i landets riksdag.

Herr talman! Jag skall inte förlänga den här grundlagsdiskussionen. Vilka tankarna bakom grundlagen i detta avseende kan ha varit vet jag inte, men kanske det var så enkelt som att man inte här skall diskutera frågor rörande myndigheter och enskilda som inte har möjlighet att försvara sig i kammaren — statsråd däremot har möjlighet att försvara sig. Jag noterar att Jörn Svensson nu gör gällande att det är fråga om att belysa allmänna problem med exemplifiering. Då vill jag bara hänvisa till innantilläsning av Jörn Svenssons fråga för att se om den verkligen motsvarar hans beskrivning nyss. Låt mig vidare göra den kommentaren till frågeställarna och interpellanten att det är klart att många företagare icke är fullkomliga människor — det är inte vi politiker heller och inte några andra kategorier av människor som jag känner till. Det förekommer alltså att människor agerar egoistiskt, att de agerar alltför fingerfärdigt, att de agerar skrupelfritt. Det förekommer i det privata näringslivet, i politiken och naturligtvis även i det reglerade näringslivet i statshandelsländerna. Om man konstaterar att möjligheter ibland missbrukas har man konstaterat att människor är människor, men man har i och för sig inte därmed givit ett tillräckligt starkt motiv för sådana väsentliga förändringar i systemet som t.ex. Jörn Svensson önskar. Men det är klart att i den mån det rör sig om väsentliga missbruk av möjligheter bör man försöka täppa till de hål som gör detta missbruk möjligt, och jag noterade i mitt svar att budgetoch ekonomiministern tänker göra en översyn av skattereglerna. Jag noterade också att ett anrlat lagstiftningsavsnitt nu är under beredning i handelsdepartementet. Det är naturligt att jag inte — medan denna beredning pågår, vilket dessutom sker i ett annat departement — försöker föregripa vad regeringen kan komma fram till. Låt mig därefter gå över till Lennart Petterssons argument om själva förlustavdragen. Jag noterar att han nu deklarerat att han är ense med mig om att en konkurs inte var någon lämplig utväg i det läge som rådde. Han menar att andra utvägar skulle övervägas och återkom till den lösning som tidningen Affärsvärlden anvisade i det nummer som kom ut i förrgår. För inte undan deras uppslag, sade Lennart Pettersson. Jag vill svara: Nej, det skall vi inte göra. Som jag antydde är den lösningen redan under bedömning. Men den preliminära bedömningen av den juridiska och revisionsmässiga expertis som jag haft tillfälle att höra påvisade att det tycks föreligga skattetekniska svårigheter att beträda den vägen. Lennart Pettersson felciterade mig då han använde en formulering som antydde att jag inte skulle ha lust att beträda den. Vad jag talar om är huruvida den är juridiskt hållbar eller inte. Det måste ju rimligen vara avgörande för riksdagens behandling av frågan. Därtill kommer, som också Lennart Pettersson betonade, problemet om någon skaffar sig i förutsättningar att genom Kockums AB kunna utnyttja förlustavdragsmöjligheten. Det blir i så fall med all sannolikhet en procedur som kommer att pågå under ett flertal år, och då finns det möjlighet att den av budgetoch ekonomiministern aviserade översynen av skattelagstiftningen kan täppa till det hålet.

Herr talman! Det är riktigt, herr Huss, att vi är överens om att en konkurs för Kockums hösten 1978 icke hade varit lämplig. Det hade inte varit till fördel för de anställda och för verksamhetens fortsatta bedrivande. Men det hindrar inte att ett avtal som hade inneburit en konkurs längre fram för moderbolaget då detta inte var involverat i varvsrörelsen hade varit en lösning som de anställda inte hade haft några invändningar mot. Det hade haft den fördelen att den mycket stora överbetalning till aktieägarna som statsrådet Huss nu försvarar inte skulle ha behövt äga rum. Jag hävdar än en gång att det finns möjligheter att gå fram avtalsvägen. Man hade på det sättet kunnat klara av problemen, utan att man samtidigt hade behövt ge de väldiga förlustavdragsmöjligheter som statsrådet Huss gjort i sitt preliminära avtal. Jag kan inte finna annat än att Affärsvärldens förslag att komma till rätta med det här avtalet ser ut att hålla. Det anser de som jag talat med. Statsrådet Huss har en annan uppfattning. Vi kan bara hoppas att Affärsvärldens förslag att korrigera misstagen kan vara ett sätt att komma ur den här knipan. Det vore bra för riksdagen, och det vore också bra för statsrådet Huss. Sedan är det en annan sak att det är enklare att göra korrigeringen vid rätt tidpunkt, dvs. att sluta ett ordentligt avtal från början än att gå in och korrigera i efterhand. Att Affärsvärldens avtalsuppslag eventuellt inte skulle vara genomförbart är alltså inte något argument för att det inte skulle ha gått att klara av ett hyggligt avtal för skattebetalarna redan från första början. Det verkar som om statsrådet, av svaret på frågorna liksom av hans inlägg här i debatten att döma, egentligen är ganska nöjd med det avtal som har slutits. Han tror måhända att avtalet endast kritiseras från socialdemokratiskt håll och att inga andra skulle tycka att det är ett dåligt avtal. Låt mig då bara citera de synpunkter som tidningen Affärsvärlden har lagt på det här avtalet i anslutning till att tidningen för fram sin räddningsplanka åt statsrådet Huss. Affärsvärlden är en tidning som normalt knappast kan sägas återspegla de socialdemokratiska synpunkterna på hur fördelningen av ekonomiskt stöd och bidrag till företagsamheten resp. skattebetalarna skall vara. Affärsvärlden säger apropå sitt förslag följande: ”Kockums styrelse skulle få mycket svårt att gå emot ett sådant förslag, som från varje hederlighetsaspekt är rimligt. Kockumkoncernen är konkursmässig; ägarna kan vara nöjda med att ändå få behålla en mindre del av sitt kapital.

Herr Huss har ju tidigare flera gånger kritiserat sin företrädare på industriministerposten, herr Åsling, och sagt att staten på hans tid hade alltför lätt att ta fram checkhäftet till företagarna. Men vad skall man då kalla den tiodubbla överbetalning till aktieägarna som vi nu diskuterar? Det är ju också att ta fram checkhäftet till företagarna — låt vara i en litet mera förfinad form. Men til syvende og sidst är det också här fråga om pengar. Inte minst mot den bakgrunden och mot bakgrund av att herr Huss vill framstå som mera sparsam med skattebetalarnas pengar än industriminister Åsling tycker jag att herr Huss har en speciell skyldighet att nu se till att vi får Kockumsavtalet, som är så oerhört dåligt för skattebetalarna, korrigerat. Hur skall herr Huss annars kunna ge trovärdighet åt att han är så förfärligt mycket bättre i detta avseende än förre industriministern Åsling?

Herr talman! Jo, herr Huss, jag tycker absolut att vi, åtminstone något, skall förlänga den här intressanta diskussionen om yttrandefriheten i den parlamentariska församlingen här i landet! Herr Huss säger nu att det föresvävat honom att tanken hos grundlagsstiftarna bakom restriktionerna mot att beröra vissa typer av förhållanden i en riksdagsdebatt kan ha varit att den som då eventuellt blev kritiserad —-om det nu var en enskild person — inte skulle ha tillfälle att försvara sig. I det här konkreta fallet är det resonemanget fullständigt poänglöst; mäktiga män har betydligt större möjligheter att försvara sig än vi riksdagsledamöter har, så i det avseendet fattas i detta sammanhang inga resurser. Men den juridiska poängen är att detta inte alls varit grundlagsstiftarnas avsikt. Grundlagsstiftarnas avsikt är nämligen mycket klar och ganska väl känd, vilket man kan upptäcka om man forskar litet i den typ av stadganden i grundlagen som vi här diskuterar. Grundlagsstiftarnas avsikt har nämligen varit att se till att den lagstiftande församlingen inte får bryta in på sådana maktområden som enligt rikets grundlagar är reserverade för andra delar av de offentliga apparaterna. Domstolsväsendet, som är det klaraste och mest intressanta exemplet, skall ha lov att fatta sina beslut i fred. Riksdagen får alltså inte bryta in i detta. Detta är en välkänd klassisk maktdelningsprincip. Det är alltså denna maktdelningsprincip och dess olika konsekvenser som finns i stadgandet som begränsar en riksdagsledamots yttrandefrihet när det gäller vissa typer av förhållanden. Jag får alltså inte här i kammaren kritisera en domstols beslut i ett visst bestämt ärende. Jag får inte säga att domstolen begått ett fel och att detta fel måste rättas till. Det får jag inte säga, om det inte är fråga om en dechargedebatt, där saken förts upp på en annan nivå, kommit högre upp än inom domstolsväsendet, 1. ex. hamnat i högsta domstolen, regeringsrätten eller var det nu kan vara. Jag får alltså inte konkret kritisera en domstol för ett beslut i ett visst fall. Men om detta enskilda beslut kan visas vara eu led i en allmän tendens som rör värderingar som domstolarna tillämpar har jag rätt att här ta upp till diskussion huruvida denna tendens står i överensstämmelse med vad lagstiftarna avsett med lagen. Jag kan alltså säga att en viss rättspraxis är tvivelaktig eller felaktig. Om den kan jag uttala mig hur kritiskt som helst. Jag kan då också exemplifiera med en domstols beslut och såsom exempel på denna enligt min mening tvivelaktiga praxis läsa upp dokument från denna domstols beslut. När jag alltså 1. o. m. när det gäller domstolar har denna frihet, måste jag ju ha ännu större frihet om det gäller mera allmänna förhållanden. Vad jag här har tagit upp är ju inte något beslut av en myndighet. Det är heller inget avtal av någon enskild person — det är det allmänna förhållandet att en viss välkänd finansgrupp, ledd av en lika välkänd privatperson, företagit en serie åtgärder för att bygga upp en maktposition. Det har jag rätt att här hur som helst karakterisera, beskriva, värdera. Det har ingenting att göra med de stadganden i rikets grundlag som begränsar min yttrandefrihet i vissa andra fall — det ligger helt utanför dem. Om jag it.ex. en allmänpolitisk debatt eller en interpellationsdebatt som berör industripolitik skulle säga att jag ansåg att bildandet av Svenska Varv var felaktigt och att Svenska Varv bedriver en katastrofal politik — jag påstår inte att företaget gör det, utan tar det bara som ett exempel —så har jag full rätt att säga det. Det finns inget stadgande som kan åberopas för att hävda att jag inte har rätt att fälla ett sådant allmänt omdöme, göra en sådan allmän värdering eller framföra en sådan allmän kritik. Menar då Erik Huss att grundlagen skulle ha andra bestämmelser när det gäller privata finansgruppers ageranden, att min yttrandefrihet där skulle ha en speciell begränsning, som skulle omöjliggöra en debatt om den saken? Min fråga är rent retorisk. Jag tror nämligen att Erik Huss inser att hans position är ohållbar när det gäller denna grundlagsdiskussion. Han har åberopat grundlagen bara för att undvika en diskussion om dessa förhållanden som verkligen kan gå problemen in på livet. Jag skulle vilja sluta med att fråga Erik Huss, såsom företrädare för den sittande regeringen, om han vidhåller denna grundlagstolkning, som f. ö. även skymtade förbi i onsdagens debatt om Wallenbergsimperiet. Anser Erik Huss att en sådan här debatt om enskilda finansimperier, om enskilda toppersoner inom finansvärlden och deras politik, strävanden och maktspel stöter på några konstitutionella hinder? Då är det en ny, intressant och, vill jag säga, farlig tanke i den grundlagsdebatt som förs i landet.
Herr talman! Om Jörn Svensson verkligen på allvar är vetgirig i dessa frågor, föreslår jag honom att slå upp s. 428 i propositionen 1973:90 om regeringsformen och läsa innantill.
Herr talman! Det var eu halmstrå som statsrådet Huss grep efter i siu förra inlägg för att försvara sitt avtal som jag inte hann kommentera, men eftersom det var ganska anmärkningsvärt vill jag göra det nu. Jag avser hans tankar om prövningen av förlustavdragsyrkandena i Kockums moderbolag. När olika intressen vill börja utnyttja avdragen kommer yrkandena om avdrag att vandra genom olika skattedomstolar innan de slutligen erkänns i högsta instans, sade Erik Huss. Denna synpunkt avspeglar i och för sig en klädsam fighting spirit så här i efterhand, men det kan vi lämna åt sidan. Statsrådet Huss sade vidare att Ingemar Mundebos förlustavdragsutredning under tiden kan ha hunnit fram med sitt arbete och, såvitt jag förstår, då förhoppningsvis ha kommit till den slutsatsen att man skall förbjuda denna typ av missbruk av förlustavdrag. Och därmed löses problemet, sade statsrådet Huss, för då kommer Kockums inte att kunna utnyttja dessa förlustavdrag. Jag vill då fråga Erik Huss: Har inte denna typ av strategi litet för mycket av retroaktiv lagstiftning över sig för att det skall vara riktigt smakligt för riksdagen att acceptera en sådan uppläggning? Jag skulle föredra att Erik Huss arbetade efter en annan linje och gick in och korrigerade i det preliminära avtal som nu föreligger med Kockums. Ta den saken först! Sedan kan vi ta den generella lagstiftningen. Ingen bör kunna beskylla riksdagen för att jobba med en retroaktiv lagstiftning av den typ som här tycks föresväva statsrådet Huss. Jag är ganska förvånad över att han för fram dessa tankegångar.
Herr talman! Jag är utomordentligt tacksam för hänvisningen till skriften i fråga. Den är mig inte alldeles obekant, men jag erkänner att jag kanske kan ha nytta av att läsa den en gång till. Jag skall så göra. Men det var inte detta frågan gällde utan någonting helt annat. Jag avvaktar alltså regeringsföreträdarens svar på den fråga jag ställde, en fråga som han själv drog upp genom att dra in grundlagen i sammanhanget. Anser Erik Huss att den diskussion vi här för om Anders Wall-imperiet, om Beijerinvests politik och maktställning, är av sådan art att det borde finnas något hinder i Sveriges grundlagar för att föra den? Om industriministern anser att så är fallet, gör han sig till tolk för en helt ny grundlagspraxis. Jag vill gärna att industriministern utvecklar detta litet mera, därför att det — som jag ser saken — är en mycket farlig praxis, ägnad att förhindra kritik mot missförhållanden och mot enskilda mäktiga intressens framfart i landet.
Herr talman! Jag har ju i handling visat att jag anser att man kan föra en sådan debatt. Vad jag gjort gällande och alltjämt anser är att grundlagen ålägger oss återhållsamhet beträffande omdömen om enskilda personer. Till Lennart Pettersson vill jag säga att jag finner det trevligt att debattera med en person som på ett lågmält och inträngande sätt för fram synpunkter. Men det är samtidigt litet besvärligt med en person som envisas med att felcitera och utläsa saker som motparten inte har sagt. Då jag talade om att det blir en långdragen procedur för det eventuella utnyttjandet av förlustavdragen, nämnde jag över huvud taget inte ordet domstolar eller sådant. Vad jag syftade på var att rätten att utnyttja förlustavdragen gäller under tio år och att den som skall utnyttja sådana avdrag rimligen också måste ha vinster att kvitta mot. Ligger verkligen förlusterna någonstans i närheten av vad Lennart Pettersson sade, kan det ta flera år att verkligen kunna utnyttja dem mot vinsterna. Det var den enkla tankegången. Låt mig sedan också konstatera att Lennart Pettersson i olika inlägg, vilka i och för sig börjar lågmält och sakligt, varje gång slutar med att fastslå som någon sorts faktum att det här skulle röra sig om en tiofaldig betalning för Kockums. Att så är fallet har varken han kunnat visa eller fakta kunnat bestyrka.
Herr talman! Tyvärr, herr Huss, måste man ändå konstatera att det här rör sig om den mycket stora överbetalning till aktieägarna som jag har talat om i denna debatt. Det är alltså inte fråga om 20 milj.kr. utan om en summa som snarare ligger uppemot 200 milj.kr. Det hade varit gott och väl för Erik Huss om detta varit en uppfattning som endast jag hade fört fram i den långa diskussion som varit i pressen och i affärstidskrifterna om Kockumsaffären. Men så är icke fallet. Mer och mer råder en närmast total enighet om att det är fråga om en summa som ligger i närheten av det övre belopp som jag har nämnt. När Erik Huss sade att det här finns möjlighet att klara upp saken via den Mundeboska utredningen, trodde jag faktiskt att han menade att man genom denna utredning skulle förhindra avdragsmöjligheterna genom en lagändring. Detta var ändå substansen av hans anförande. Nu säger statsrådet Huss att det endast är fråga om den enkla tanke som förts fram tidigare i diskussionen, nämligen att man kanske inte hinner få fram vinstbolag i den utsträckning som gör det möjligt att utnyttja de stora förlustavdragsmöjligheterna. Men vi vet vilka intressen som kommer att vilja utnyttja Kockums, om det inte blir någon ändring i avtalet. Det finns personer med mycket stora vinstbolag på fickan, som uppenbarligen med all kraft kommer att gå in i Kockums för att ta vara på de pengar som kommer som manna från himlen genom det avtal som slutits. Jag tror inte att Erik Huss har anledning att räkna med att det kommer att bli en så långsam process att avdragen inte kommer att kunna utnyttjas. Det kommer liksom ett svart hål i världsrymden, som astronomerna talar om, att med en magnets kraft dra till sig de vinstbolag som behövs för att utnyttja förlustavdragen — var så säker, herr Huss! Räkna inte med möjligheten att de bara kommer att ligga outnyttjade; det vore helt fel enligt min uppfattning.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste begära ordet ännu en gång, eftersom Erik Huss vidhåller en uppenbart felaktig och riskabel tolkning av yttrandefrihetsbestämmelserna i grundlagen. Han försöker få det därhän att vi inte här skulle få lov att diskutera eller fälla omdömen om enskilda personer ute i landet. Någon sådan tankegång finns inte i grundlagen. Vad som inte är tillåtet är någonting helt annat. Vi får inte kritisera enskilda myndigheters konkreta beslut i sakärenden eller en enskild statstjänstemans handläggning av eu konkret ärende och de omdömen han därvidlag som tjänsteman har avgivit. Inte heller får vi kritisera statens förhållande till någon privatperson i det fall detta förhållande har givit upphov till något offentligt ärende. Det finns också vissa andra, mycket specifika relationer mellan privatpersoner som heller icke får tas upp här. Detta är emellertid någonting helt annat än att hävda —-som Erik Huss gör — att vi inte skulle få avge värdeomdömen och göra moraliska, politiska eller ekonomiska värderingar av företags eller privatpersoners göranden och låtanden i den mån de får några politiska eller ekonomiska verkningar. Det har vi fullständig rätt att göra; annars skulle det ju vara förbjudet att här i kammaren t.ex. diskutera familjen Wallenbergs betydelse och roll i det svenska samhället, och det har jag aldrig märkt att det i och för sig skulle vara. Jag frågar ännu en gång: Vill Erik Huss utvidga restriktionerna när det gäller yttrandefriheten i riksdagen i avsikt att skydda mäktiga privatpersoner? Det är ju bara de privatpersonerna som här är satta i fara genom diskussion. Det stora, anonyma folk flertalet brukar inte få hedern att nämnas vid namn här i kammaren.

Herr talman! Alf Lövenborg har frågat mig 1. hur jag bedömer uppgifterna om att man från svensk sida, genom passivitet och ointresse, missat stora affärer med Polen, bl.a. när det gäller försäljning av malm från LKAB, 2. vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka handeln mellan Sverige och SEV-länderna. Polen är Sveriges största exportmarknad i Östeuropa. Den svenska exporten dit ökade kraftigt under 1970-talet och uppgick 1978, trots en viss minskning de tre senaste åren, till nästan 1,3 miljarder kronor. Sverige kom 1977 på femte plats i Västeuropa som leverantörland för Polen. Detta ger enligt min uppfattning inte belägg för att Sverige skulle ha misskött sig när det gäller exporten till Polen — tvärtom. Eftersom Alf Lövenborg gör en jämförelse med Finlands östhandel, kan jag i förbigående nämna att den svenska exporten till Polen under 1977 var nära sex gånger så stor som den finska exporten dit. Efteren period av kraftiga investeringar och starkt ökad import strävar man nu på polsk sida efter att hålla igen importen. Den relativt höga svenska exportsiffran skall bedömas även mot denna bakgrund. Polens export till Sverige har också ökat under 1970-talet men är fortfarande betydligt mindre än vår export till Polen. För en fortsatt tillväxt i vår ömsesidiga handel tror jag det är väsentligt att Polen lyckas i sina exportansträngningar. Jag vill understryka att vi från svensk sida önskar en sådan fortsatt tillväxt i handelsutbytet med Polen. Vad beträffar järnmalm, specialstål och fartyg vet Alf Lövenborg lika väl som jag, att situationen för dessa branscher är sådan att man inte låter möjliga exporttillfällen gå sig ur händerna. Om en affär skall komma till stånd beror emellertid på om man kan komma överens om bl.a. priser och krediter. I vad särskilt gäller järnmalm är Polen en av de naturligaste marknaderna för Sverige, och Sverige är efter Sovjetunionen den största exportören till Polen. I mitten av 1970-talet ingick de svenska leverantörerna eu långsiktigt leveransavtal med Polen som sträcker sig fram till 1985. Avtalet gick ut på att Sverige successivt skulle leverera allt större kvantiteter järnmalm enligt en överenskommen plan. Avtalet har fungerat tillfredsställande under en följd av år, och exporten har stigit successivt. Under 1978 anmäldes emellertid från polsk sida, att man inte längre kunde importera de kvantiteter som förutsågs i avtalet. Man begärde dessutom stora krediter. Under 1978 nåddes till sist överenskommelse om leverans enligt avtalet. Vi hoppas att avtalet fortsättningsvis skall kunna uppfyllas utan problem. Man kan ta de problem som sålunda förekommit som ett uttryck för den strikta importpolitik som Polen nu följer eller som ett uttryck för de problem som den polska betalningssituationen medför. Men vad det än är — något bevis på passivitet och ointresse från svensk sida är det inte. De andra frågor som Alf Lövenborg nämner kan inte diskuteras utan att man går in på de bedömningar som gjorts i enskilda affärer. Det som sägs i den tidningsintervju som Alf Lövenborg citerar i sin interpellation bör närmast tas som uttryck för att parterna inte lyckats ena sig i de aktuella affärsförhandlingarna. Alf Lövenborg frågar också vad jag avser att göra för att öka handeln mellan Sverige och SEV-länderna. Jag berörde detta redan den 18 december förra året i samband med en annan interpellation av Alf Lövenborg. Jag påpekade då att det finns ett intresse av att öka handeln med de socialistiska länderna men att detta försvåras av en rad faktorer. Handelns storlek bestäms inte enbart i Sverige. Den hänger naturligtvis samman med vilka varor de socialistiska staterna kan erbjuda den svenska marknaden och vilket intresse det finns för varorna hos de svenska konsumenterna. Hos de socialistiska länderna finns ett starkt önskemål om att handeln skall vara balanserad bilateralt, dvs. att export till och import från varje land skall väga jämnt. Detta sätter vissa gränser för våra möjligheter att öka handeln. En faktor är att flera av de berörda länderna har en skuldsättning, som försvårar ökade inköp från bl.a. västländerna. En annan komplikation är kraven på s.k. motköpsaffärer, där de socialistiska länderna, för att förbättra sin valutasituation, ofta försöker få en direkt koppling av importoch exportaffärer. Det är främst mycket stora företag som har möjlighet att hantera sådana krav. Länder med en liten hemmamarknad som Sverige har självfallet mindre möjligheter än 1. ex. Västtyskland och Frankrike att placera importvarorna. Jag vill tillägga att sådana kopplingar på längre sikt ofta är en dålig affär för de socialistiska länderna, som får bära de extra kostnader som sådana affärer medför och som inte heller får den marknadskunskap som är en förutsättning för en vidare utveckling av handeln. F. n. pågår förhandlingar om nya långsiktiga handelsavtal med flera av de socialistiska länderna i Östeuropa. Avsikten är att dessa avtal skall underlätta företagens kommersiella kontakter. Det sker årliga handelsförhandlingar mellan Sverige och flertalet av dessa stater. Likaledes har de samarbetskommissioner som har inrättats mellan Sverige och dessa stater årliga överläggningar. Svenska företag deltar regelbundet i de mässor och utställningar som ordnas i de socialistiska länderna. Ofta anordnas delegationsresor för affärsmän för att främja handeln. Under våren kommer t.ex. sådana delegationer att besöka Baltikum och Albanien. Eu kontinuerligt arbete för att utveckla handeln görs av våra ambassader och handelssekreterarkontor i de berörda länderna. Den kommersiella bevakningen vid ambassaderna i Moskva och Warszawa har förstärkts. Under våren kommer vi att ha eu särskilt livligt besöksutbyte med just Polen. En svensk affärsmannadelegation besökte Polen i februari. Statssekreteraren i handelsdepartementet besökte sin polska kollega i förra veckan. De sedvanliga årsprotokollsförhandlingarna äger rum denna vecka, och senare under våren följer möte i den svensk-polska samarbetskommissionen och ett besök av en polsk affärsmannadelegation. Låt mig avslutningsvis än en gång konstatera att vi från svensk sida är intresserade av att ytterligare öka handeln med de socialistiska länderna. Alf Lövenborg bör vid det här laget vara medveten såväl om detta som om de åtgärder vi har vidtagit i detta syfte.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Det var långt, och det slutar med att handelsministern betonar att man från svensk sida är intresserad av att ytterligare öka handeln med de socialistiska länderna. Men även om svaret på min interpellation var omfattande, så kan detsamma inte sägas när det gäller omfånget av handeln mellan Sverige och SEV-länderna. Det är detta som vi vid olika tillfällen har velat påvisa liksom vilka förutsättningar som måste uppfyllas, om man vill göra en nyorientering. Vid en jämförelse mellan Sverige och Finland i fråga om handeln med Polen kan Sverige redovisa siffror som är tämligen hyggliga, men detsamma gäller ju inte beträffande den totala handeln med de socialistiska länderna. Vid en sådan jämförelse kommer Finland ett par hästlängder före. När det gäller min första fråga vill jag säga att den ställdes sedan jag noga kontrollerat uppgifterna att polska order gått vår näsa förbi på grund av passivitet och ointresse. Handelsministern förnekar nu detta. I svaret framhålls att uteblivna order kan bero på flera saker. Däribland nämns en mera strikt polsk importpolitik, att man inte kunnat ena sig i konkreta affärsförhandlingar, osv. Handelsministern lät närmast indignerad över att jag har haft oförsyntheten att misstänka att Sverige har missat några chanser. Nåja, misstanken är inte särskilt uppseendeväckande, om man ser litet bakåt i tiden, då det av politiska skäl sattes en handelspolitisk tvångströja på vår handelspolitik. Det spelet har ju mycket väl klarlagts av professor Gunnar Adler-Karlsson m.fl. Jag menar att det förflutna även kan ge näring åt misstankar i nuet. Men det är naturligtvis inte historia som jag vill diskutera nu. När det gäller handeln med Polen anser handelsministern att allt är bra och viftar bort den tidningsintervju som jag anser vara så alarmerande, och detta gör han i ett sysselsättningsläge då Sverige har all anledning att tillvarata varje exportchans. Frågan byggde ju inte på mina egna påståenden utan på en intervju med den biträdande polske handelsministern Stanislav Dlugosz i Norrskensflamman den 7 februari i år. Vid detta tillfälle uttalade han sig på följande sätt: ”Handeln i bägge riktningarna mellan Polen och Sverige borde ha förutsättningar att ligga på betydligt högre nivåer än vad som är fallet idag. Handeln med Sverige avviker i själva verket ganska markant i negativ mening från vår handel med andra västliga industristater. Särskilt de tre senaste åren uppvisar en minskande trend. Vad som inverkar menligt är att Sverige håller fasi vid vissa diskrediterande begränsningar och kvoteringar som exempelvis Österrike och Finland har avskaffat. Med 1. ex. Österrike ökade vår handel 1978 med tio procent, medan den alltså minskade betydligt med Sverige.” I intervjun presenterade den polske ministern uppgifter som visar att den svensk-polska handeln minskar. Från 1976 till 1978 sjönk den polska importen från Sverige med 9 ". eller från I 227 miljoner konvertibla zloty till 1 007 miljoner, medan den svenska importen från Polen sjönk med hela 23 ”. under motsvarande tid, från 852 miljoner konvertibla zloty 1976 till 552 miljoner år 1978. Dewa är inte precis en gynnsam utveckling. I svaret säger handelsministern: ”Vad beträffar järnmalm, specialstål och fartyg vet Alf Lövenborg lika väl som jag, att situationen för dessa branscher är sådan att man inte låter möjliga exporutillfällen gå sig ur händerna.” Men så här säger den polske biträdande handelsministern i samma intervju: ”Ibland får man en känsla av att det svenska näringslivet inte är lika intresserat som handelskretsar i andra länder. Kanske är svenskarna för mätta? filosoferar Dlugosz, kanske har man tagit siesta i det svenska näringslivet? Exportörer av järnmalm visar exempelvis stor aktivitet visavi Polen. Polen har också stor import av stål trots utvecklingen av den egna stålindustrin. Vi skulle kunna importera mera av det svenska kvalitetsstålet, men det verkar inte som Sverige vill ställa upp i konkurrensen samtidigt som andra länder översvämmar oss med offerter. — —- Vi kan visserligen i det fallet bete oss som en vacker kvinna som kan välja partners —-—-—. Ty faktum är att de mängder stål vi importerar borde vara av intresse för vilket land som helst, också Sverige.” Han fortsätter: ”Polen har också röjt intresse av att importera fartyg från Sverige, men bl.a. italienare och fransmän har där visat betydligt större intresse. Exempelvis franska varv har tagit hem polska beställningar som representerar fem miljoner arbetstimmar av fartygsprodukter som också Sverige kan leverera. Mellan 1974-76 förekom också viss dialog på lastbilssidan med Volvo. Vi diskuterade en ökning av den polska kolexporten, och det resonerades om elleveranser till Sverige via kabel i Östersjön. Någon utveckling av dessa planer har det emellertid inte blivit.” Det är rätt långa citat som jag här har läst, men jag tycker att de är betydelsefulla i sammanhanget. Jag vill också tillägga att jag har försökt kontrollera, om det i den här intervjun skulle röra sig om några felaktigheter, men så är inte fallet. Det är den bestämda uppfattning som man har och som man också har gett uttryck för. Vad som alltså står klart är att det här finns bedömningar som svär mot varandra. Handelsministern säger att man från svensk sida gör allt som göras kan. På polsk sida har man dock en helt annan uppfauning. Jag som inte har varit med i de inre cirklarna när avtal diskuterats kan naturligtvis inte stå här och tvärsäkert fastslå att man på det ena eller det andra området har missat stora svenska order till Polen. Men jag har också en bestämd känsla av att handelsministern inte så kategoriskt som i svaret skall försöka spika fast att varje möjlighet har tagits till vara. Den polske ministerns uppfattning liksom handelns utveckling visar tvärtom att så icke är fallet. När det gäller interpellationens andra del — frågan om vad som kan göras för att öka handeln mellan Sverige och SEV-länderna — betygar handelsministern sitt intresse för detta och upplyser om att förhandlingar om nya långsiktiga handelsavtal med flera av de socialistiska länderna pågår. Men hur skall man kunna öka volymen? Vilka nya grepp planeras? I vilken omfattning kan man öka de långfristiga krediterna? Vilka åtgärder kan vidtas för att öka importen till Sverige? Detta är ju några av nycklarna i sammanhanget. Jag vill ställa frågan: Anser handelsministern att ett samarbetsavtal mellan Sverige och SEV skulle kunna spela någon positiv roll i sammanhanget? Vårt grannland Finland har som bekant slutit ett samarbetsavtal med SEV. I Handelskammartidningen nr 2, som kom ut den 14 februari i år, beskrivs SEV-länderna som ”världens mest dynamiska ekonomiska kraft”. Vidare heter det: ”SEV-länderna kan visa upp många framsteg. Siffror talar sitt tydliga språk: åren 1951-1977 uppgick den genomsniuliga årliga tillväxttakten till 9,4 procent för SEV-länderna jämfört med världsgenomsnittet på 6,3 procent. SEV-länderna svarar nu för mer än en tredjedel av världsproduktionen inom verkstadsindustri och kemisk industri, 22 procent av världens elkraft, 29 procent av stålet, 37 procent av handelsgödseln och 28 procent av naturgasen.” Nog finns det, herr talman, mycket som talar för att vårt land har allt intresse av att öka handeln med dessa länder. I det nummer av Handelskammartidningen som jag nyss citerade ur säger en svensk direktör, vars företag just gjort lyckade affärer med Sovjet: ”Skall man satsa på Sovjet måste man också göra det helhjärtat.” Jag anser fortfarande att man från svensk sida inte satsar så helhjärtat som man borde. Det finns mer att göra. Jag vill sluta med att ställa ytterligare en fråga. När vi nu kommer till riksdagen ligger regeringens energiproposition i våra fack. Den har presenterats i tidningarna. Jag har självfallet inte hunnit studera den, men att döma av tidningsreferaten är man inställd på att satsa betydligt mera på kol. I så fall måste väl Polen bli den naturliga handelspartnern. Här finns en uppenbar möjlighet att volymmässigt öka handelsutbytet med detta grannland inom en icke alltför avlägsen framtid. Jag förmodar att deta också är handelsministerns åsikt. Det bör kunna öppna nya möjligheter för både Sverige och Polen. Redan nu bör det f. ö. vara möjligt att öka kolimporten från Polen. Nu täcker vi vårt behov av stenkol i mycket ringa del från denna handelspartner, 15,5 ”.. Men från USA, som ligger så långt borta, tar vi 24,8 ”». Nog bör den proportionen kunna ändras, om man vill öka handelsutbytet med Polen.

Herr talman! Herr Lövenborg refererade till energipropositionen och till den vikt som i denna fästs vid ökad användning av kolet. Jag vill gärna säga att det polska kolet i detta sammanhang förvisso är intressant för Sverige, självfallet då förutsatt att det kan levereras på sådana villkor att det ekonomiskt är av intresse för Sverige att ta detta kol från Polen. Över huvud taget vill jag starkt understryka att handeln alltid följer och även bör följa de ekonomiskt bästa villkoren. Självfallet gäller detta då både Polens import och vår import från Polen. Det är naturligt att Polen vill öka sin export. Som jag sade i min är inte aktuellt. interpellationssvar ställer vi oss också från svensk sida positiva till en ökad import från Polen. Men vi har, som herr Lövenborg väl känner till, vissa varuområden där vi med hänsyn till den svenska försörjningsberedskapen iakttar en restriktiv linje. I första hand måste vi av detta skäl vara försiktiga med att öka importen från andra länder av textilier och skor. I övrigt välkomnar vi alltså en ökad polsk export till Sverige. Men förutsättningen är naturligtvis att varor som Polen vill sälja avyttras till priser och på leveransvillkor i övrigt som framstår som konkurrenskraftiga på den svenska marknaden och att det finns svenskar som är intresserade av att köpa det som Polen tillverkar, till de priser som Polen vill ta ut för varorna. Herr Lövenborg tog upp några speciella frågor. Beträffande fartygen vill jag säga att den frågan alltjämt, enligt uppgifter som vi har fått bekräftade från Polen, i allt väsentligt är öppen. När det gäller järnmalm är problemet snarast att man från polski håll har tagit upp vårt kontrakt med Polen, som är eu långtidskontrakt, och vill revidera de överenskomna villkoren under avtalsperioden. Det tycker vi inte bör ske, om det kan undvikas. Slutligen tycker jag kanske att herr Lövenborg visar en viss naivitet när han tar en polsk statlig representants uttalande som underlag för eu påstående att de svenska företagen skulle visa eu alltför litet intresse. Den polske vice utrikeshandelsministern företräder ändå i deua fall sitt lands importintressen, och han har en från hans synpunkter naturlig och riktig ambition att försöka pressa de svenska förhandlingsbuden så mycket som möjligt. Han gör det genom att säga att svenskarna visar ett litet intresse. Vad menar han då med det” Jo, han menar att svenskarna prismässigt ligger för högt. Han säger egentligen med dewua: Sänk era priser! Han hotar i sitt uttalande med att man annars kommer att köpa från alien och från de andra länder som herr Lövenborg refererade till. Under en pågående förhandling kan inte alla förhandlingspartner få uppmärksamhet i Sveriges riksdag för sina intressen och önskemål. Det går i detta fall genom Alf Lövenborgs förtjänst, men jag tycker att han skall vara mycket försiktig när det gäller att kritisera svenska företag på basis av motpartens förhandlingsbud.

Herr talman! Statsrådet Cars anser att mina frågor vittnar om en viss naivitet. Jag tycker inte att det är mera naivt av mig att ställa dem än att jag tar statsrådet Cars på allvar. Det handlar i båda fallen om auktoritativa talesmän för resp. länder. Statsrådet Cars tycker inte att ett avtal med SEV är aktuellt. Jag vill beklaga detta, eftersom det handlar om en jättelik marknad. Vid SEV sessionen i juni 1978 fastställdes de ekonomiska planerna fram till 1990. Det handlar om program för att täcka behovet av bl.a. råvaror, maskiner, utrustning och avancerad teknologi. Enbart de tio medlemsländerna i Europa, Asien och Amerika har en befolkning på 430 miljoner människor. Bara omfattningen av denna marknad är mer än tillräcklig för att motivera maximala svenska ansträngningar i syfte att vårt land skall få tillräckligt fotfäste där. Jag vill bara när det gäller skillnaderna i bedömningen på polskt och svenskt håll av orsakerna till nedgången i handeln säga att någon riktig klarhet inte har nåtts. Jag tycker att det vore på sin plats med en ordentlig utredning. Jag har refererat de polska uppgifterna, och jag finner inte att de dementeras av handelsministerns inlägg. Visst kan man på ömse håll finna orsaker till att det är som det är. Vi vet att man i de socialistiska länderna, som här har påpekats, har en stark målsättning att få balans i handelsutbytet, och det förefaller inte orimligt. Vi vet också att den svenska bundenheten till traditionella marknader i väst är stor. Att det krävs nya grepp för att Sverige skall kunna öka handeln med de socialistiska länderna står helt klart. Det handlar om långfristiga krediter, men det handlar också om statens aktiva insatser för att på andra plan styra handeln. Jag anser att detta är så viktiga faktorer att det inte bara kan få vara marknadskrafternas fria spel som avgör utvecklingen. Den måste styras genom medvetna och långsiktiga åtgärder. Det handlar om arbetstillfällen, och det handlar också om att göra Sverige en smula mindre sårbart i dess handelspolitik. Nu utgörs ju en dominerande del av vårt handelsutbyte av handel med den krisdrabbade kapitalistiska världen, och det gör oss ju oerhört sårbara. Det är ett intresse för Sverige, det är eu intresse för svensk arbetarklass att det sker en omorientering av handeln i riktning mot socialismens länder. Svaret vittnar om att handelsministern ser möjligheter som ligger och väntar, men jag har svårt att skönja de nya genomgripande initiativ som skulle kunna förändra situationen. Handelsministern refererar till pågående förhandlingar om nya långfristiga handelsavtal med ifrågavarande länder. Där finns naturligtvis plats för nytänkande och djärva initiativ för att öka handelsvolymen. Jag hoppas att det tas sådana svenska initiativ, samtidigt som jag nog vill deklarera att jag inte är överdrivet hoppfull. Men den som lever får se.

Herr talman! Jag avser att hemställa att riksdagen förlänger motionstiden för en del av de propositioner som vi i dag skall remittera till utskott. Men innan jag gör det vill jag begagna tillfället att på den socialdemokratiska riksdagsgruppens vägnar kraftigt protestera mot det upprörande sätt som regeringen har behandlat riksdagen på. Här fick vi på två dagar 33 omfattande propositioner för vilka motionstiden utgår den 26 eller 27 mars. Under de snart 30 år jag har suttit i riksdagen har jag aldrig varit med om något liknande, en anhopning av propositioner i en sådan omfattning att de inte fick plats i ledamöternas relativt rymliga fack, utan facken fick kompletteras med blå plastpåsar. Nu är det som det är, och för att i någon mån underlätta för oss inom oppositionen att få en rimlig chans att sakbehandla propositionerna måste motionstiden förlängas. Jag hemställer för den skull att riksdagen beslutar om förlängd motionstid t. 0. m. den 29 mars för propositionerna 123 om industripolitiken, 145 om tekoindustrin, 95 om den kommunala ekonomin och 160 om fortsatt reformering av inkomstskatten.

Herr talman! Jag kan helt instämma i vad Ingemund Bengtsson sade om att riksdagen råkar i en orimlig arbetsordning när vi får en mångfald propositioner just nu i dessa veckor. Vi har hittills under de månader som gått sedan riksdagen började endast haft arbetsplena i kammaren under några tiotal timmar, men framöver måste vi alltså tänka oss att förlänga arbetsplena för riksdagen under denna säsong. Det är ingen rimlig ordning att få så många propositioner och så stark arbetsbelastning i slutet av riksmötet. Vi har från centerpartiet också en hemställan att göra till kammaren, nämligen att riksdagen beslutar att motionstiden förlängst.o.m. den 29 mars för motioner med anledning av propositionerna 99 om trafikpolitiken och 115 om energipolitiken.

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta i syfte att trygga sysselsättningen för de anställda vid SOAB i Mölndal. SOA Bär numera en division inom Berol Kemi. SOAB-divisionen tillverkar främst färgbindemedel. Vid fabriken i Mölndal sysselsätts ca 125 personer. Enligt vad jag erfarit har divisionen sedan flera år tillbaka varit olönsam. Företagsledningen anser att det som ett led i saneringen av Berol Kemi är nödvändigt att avveckla division SOAB. Ett preliminärt överlåtelseavtal har därför träffats med ett norskt företag. Detta avtal skulle innebära en avveckling av produktionen i Mölndal. Sedan dess har emellertid framkommit ytterligare några alternativ som nu undersöks inom Berol Kemi och Statsföretag. Dessa alternativ kan eventuellt innebära att en del av produktionen skulle kunna behållas vid SOAB. Det är alltså nu för tidigt att uttala sig om den framtida sysselsättningen vid SOAB. Regeringen följer noga utvecklingen vid Berol Kemi och anläggningen i Mölndal.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, även om jag med tanke på de anställda vid SOAB i Mölndal naturligtvis inte kan vara nöjd med det. Den verklighet som målats ut för de anställda ger en skrämmande bild av hur demokratin fungerar. Som om det gällde militära system, uppbyggda kring divisioner och strategiska planer, fattas beslut över människors huvuden. Också i industriministerns svar talas det om divisioner, och det talas även om sanering — precis som om det handlade om något slags ohyra som man måste få bukt med. Jag vet att företagsledningen vid Berol Kemi driver en ganska kallhamrad linje och att den tillämpar den strikt företagsekonomiska lönsamhetens principer. Men här handlar det ju om människor. Den dåliga planeringen och den dåliga satsning man gjort på olika utvecklingsmöjligheter får inte leda till att över 100 människor sparkas i väg från sin arbetsplats. Jag anser att regeringen här har ett stort ansvar. Företagsledningen vill nämligen inte ta det ansvaret, utan man säger: Gå den politiska vägen, tala med regeringen. För något år sedan fattade vi här i riksdagen beslut om att satsa 300 milj.kr. på verksamheten inom Berol Kemi. Som jag uppfattade det ingick i beslutet att man bl.a. skulle trygga sysselsättningen för de anställda vid verksam heten i Mölndal. Regeringen har därför ett ansvar för att det beslut som riksdagen har fattat verkställs och måste därför aktivt medverka till att trygga sysselsättningen för de anställda. Men det hindrar inte att man naturligtvis kan fundera över varför det har investerats tiotals miljoner i SOAB, så att anläggningen nu är en av de modernaste i Europa, när man sedan vill avveckla verksamheten där. Industriministern säger i svaret att regeringen noga följer utvecklingen vid Berol Kemi och anläggningen i Mölndal. Jag vill fråga industriministern om detta innebär att regeringen aktivt kommer att medverka till att försöka rädda sysselsättningen för de anställda. Enligt de stadgar som gäller för Statsföretag har regeringen möjligheter att begära offert som redogör för vad som kommer att gälla om verksamheten vid SOAB skall fortsätta. De anställda har presenterat en del lösningar på hur man skulle kunna bibehålla verksamheten, t.ex. lösningar som innebär att man skulle satsa på och utveckla verksamhet tillsammans med bl.a. skogsindustrin för att därmed trygga en framtid för anläggningen. Man har också tagit upp frågor som hänger samman med hur man skall kunna få fram miljövänligare lösningsmedel.
Herr talman! Vi kommer självfallet att med stort intresse och mycket ingående studera de resultat som så småningom kommer att presenteras beträffande de olika alternativ för fortsatt verksamhet och sysselsättning i Mölndal som nu är aktuella. En önskan att behålla sysselsättningen vid SOAB kommer naturligtvis därvid att väga tungt, men som jag sade i mitt svar vill jag inte på det här stadiet göra några bestämda uttalanden.

Herr talman! Det är naturligtvis vällovligt att följa frågan med intresse. Men enligt min uppfattning har man ett extra ansvar att följa upp saken, eftersom vi har fattat ett beslut om att satsa 300 milj.kr. på den här verksamheten och därvid förutsatt att detta skall trygga sysselsättningen. Jag hoppas att industriministern delar den uppfattningen. Sedan är det ju också så, att vi måste behålla en verksamhet av denna typ för att kunna utveckla sådant som gör att man kan säkra människors hälsa. Man har haft ett avancerat forskningsoch utvecklingsarbete vid SOAB, som bl.a. siktat på att komma till rätta med vissa av de problem som gäller lösningsmedel och som skulle kunna minska riskerna vid andra industrier. Här finns det alltså ett kunnande som det är angeläget att vi får behålla under samhällskontroll. Vi kan inte lämna över det här till multinationella företag. En stor del av verksamheten styrs ju av multinationella företag och därför är det mycket angeläget att vi får behålla kunnandet under statlig kontroll. De anställda har sagt att man skulle kunna utveckla ett samarbete med bl.a. skogsindustrin, och man vill tillsätta en arbetsgrupp för att se vad som kan göras på lång sikt. Jag vill alltså hävda att det är mycket viktigt och helt riktigt att statsmakterna här tar ett ansvar, detta inte minst mot bakgrund av det beslut ' som vi fattat om kapitaltilldelning till Berol Kemi AB. Jag hoppas att man från regeringens sida följer frågan och överväger de anställdas idéer, så att det inte bara blir en fråga om ord.
Herr talman! Jag har bara en kommentar, nämligen denna: Lennart Nilsson uppger att det finns en koppling mellan beslutet att investera hundratals miljoner i byggandet av en oxo-anläggning i Stenungsund och SOAB i Mölndal. Vi på industridepartementet känner inte till någon sådan koppling.
Herr talman! I samband med att man diskuterade denna fråga fick man, bl.a. på grund av pressmeddelanden, intrycket att det rörde sig om en satsning för att bl.a. trygga verksamheten inte enbart vid anläggningarna i Stenungsund utan också vid anläggningarna i Örnsköldsvik och i Mölndal. Det är ganska egendomligt att man får bedriva verksamhet på detta sätt. Först investerar man tiotals miljoner kronor och skapar ett toppmodernt företag, varefter man gör sig av med den här grenen, eftersom den inte längre betraktas som lönsam. Det är ett angeläget krav, inte minst från de anställdas sida, att regeringen tar ansvar för det beslut som riksdagen har fattat.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat mig vilka effekter som jag bedömer att regeringens aviserade åtgärder med anledning av beslutet i flygplansfrågan kommer att få för sysselsättningen i Linköping och regionens framtida utveckling och som stimulans för forskningsoch utvecklingsarbete inom industrin. Åke Polstam har frågat mig om jag vill redogöra för hur den svenska flygindustrins höga teknologiska kunnande skall kunna bevaras inom landet, när utveckling av nytt flygplan inte skall ske. Åke Polstam har vidare frågat arbetsmarknadsministern dels om han vill lämna en utförlig redogörelse för hur stor del av personalstyrkan inom Saab, Linköping, som måste avskedas på grund av regeringens beslut att ett nytt Nygplan inte skall utvecklas, dels vilka orter och företag i landet som i övrigt kommer att påverkas av detta beslut. Frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar, efter samråd med försvarsministern och arbetsmarknadsministern, frågorna i ett sammanhang. Det principbeslut som regeringen nyligen fattade i den utomordentligt svåra flygplansfrågan grundas på ett omfattande utredningsarbete. De slutsatser regeringen har dragit av utredningsmaterialet är att med de stigande kostnaderna för nya vapensystem kan ett land av Sveriges storlek inte längre med en rimlig försvarsekonomi bekosta en egen utveckling av högkvalificerade stridsflygplan på en sådan nivå som vi hittills har haft. Regeringen har därför beslutat att utvecklingen av B3LA/A38-projekten skall avbrytas. En proposition i denna fråga har i dagarna förelagts riksdagen. Flygplansbeslutet får konsekvenser i första hand för den militära utvecklingsverksamheten. Beslutet påverkar i huvudsak inte produktionsoch underhållsverksamheten under den närmaste tioårsperioden. Sysselsättningen inom tillverkning och underhåll av flygplan är således tryggad under mycket lång tid framöver. Efterfrågan på utvecklingsarbete inom den militära flygplanssektorn kommer att minska. Av säkerhetspolitiska skäl är det dock angeläget att behålla en viss egen utvecklingskapacitet inom flygindustrin även när det gäller stridsflygplan. Vidareutvecklingen av Jaktviggen för att ge den förbättrad attackförmåga skall därför fortsätta i ytterligare ett år. Vad som därefter skall gälla blir bl.a. beroende av det förslag som ÖB inom gällande ekonomiska ramar kommer att redovisa i sin nästa programplan. Flygplansbeslutet innebär att flygindustrin måste ställa om till en större andel civil produktion. Denna uppgift ankommer det helt naturligt i första hand på de berörda företagen att lösa. Hos dessa pågår redan en sådan omorientering. Det är viktigt att denna omläggning fortsätter, och regeringen är därför beredd att på olika sätt ge sitt stöd. Diskussioner om vissa konkreta projekt pågår f. n. mellan industridepartementet och berörda företag. Civil flygplansutveckling kan dock inte helt ersätta militär utveckling. Även möjligheterna att på annat sätt inom och utom flygindustrin öka efterfrågan på tekniskt avancerat utvecklingsarbete bör tas till vara. Även denna uppgift ankommer det främst på de berörda företagen att lösa. För att bl.a. bistå företagen i denna uppgift tillkallade jag, med stöd av regeringens bemyndigande, den 5 februari 1979 en delegation under ledning av televerkets chef, generaldirektören Tony Hagström. Delegationen skall inventera möjligheterna att inom de berörda företagen utnyttja de flygindustriella resurserna för civil verksamhet. Delegationen skall vidare tillsammans med berörda myndigheter och organisationer pröva utvecklingsprojekt inom olika för samhället angelägna områden. Sådana projekt kan bidra till att vidmakthålla en hög teknisk nivå i industrin som helhet. Delegationen kommer att fortlöpande rapportera resultat av detta arbete under våren och sommaren 1979. I avvaktan härpå är jag inte beredd att uttala mig ytterligare om vilka konsekvenser för sysselsättningen i Linköping eller andra berörda orter som kan väntas av beslutet i flygplansfrågan. Jag vill i detta sammanhang nämna att regeringen nyligen förelagt riksdagen en proposition med förslag till en kraftigt utökad satsning på den svenska rymdverksamheten. De föreslagna insatserna beräknas medföra värdefull stimulans för svensk högteknologiindustri och ökad internationell konkurrenskraft för svensk rymdteknik. Preliminära uppskattningar pekar på att ett par hundra nya arbetstillfällen på någon sikt kommer att skapas vid främst Saab-Scania och LM Ericsson. De ökade statliga insatserna på rymdområdet är således av betydelse för att underlätta flygindustrins omställning, vilket får ses som en positiv sidoeffekt av en satsning som primärt framsprungit ur industripolitiska motiv. Som en sammanfattning vill jag framhålla att regeringen således har vidtagit en rad åtgärder som kan hjälpa de berörda företagen och deras personal. Det är i dag alltför tidigt att uttala sig om vilka effekter som kan uppnås. De utredningar som görs får visa om ytterligare åtgärder blir nödvändiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Först vill jag säga att det är bra att vi äntligen tycks kunna få ett beslut i flygplansfrågan. Den borgerliga trepartiregeringens beslutsvånda har kostat skattebetalarna hundratals miljoner samtidigt som flygindustrins omläggning i civil riktning har försenats. Det riktiga är nu att koncentrera krafterna på en omställning av flygindustrin. Genom uppskovspolitiken har vi kommit i tidsnöd. Socialdemokraterna har i flera omgångar krävt att detta arbete skulle påbörjas. Genom våra ledamöter i flygindustrikommittén har vi lämnat flera förslag till ny civil produktion vid Saab-Scania. Liknande synpunkter har kommit från Metallindustriarbetareförbundets avdelning i Linköping. Det är också bra att regeringen tänker stödja en omstrukturering av flygplansindustrin. Regeringens pressmeddelande i februari i år, propositionen och dagens svar är emellertid allmänt hållna och lämnar flera frågor obesvarade. 1. Vilka uppgifter skall den offentliga sektorn ha, när det gäller sysselsättningen vid Saab-Scania? 3. Vilka initiativ är industriministern beredd att ta för att underlätta ett samarbete mellan universitetet, regionsjukhuset, statens vägoch trafikinstitut, STAL-LAVAL och Saab? Skall man trygga industrijobben vid Saab-Scania i Linköping så krävs det bl.a. en koppling mellan den offentliga sektorn och industrin. Inte minst gäller det ju att komma med ett teknologiskt nyskapande, och då måste man kunna brygga över gränser mellan samhällets resurser och företagens. Stat, kommun och landsting kan lägga ut beställningar på tekniskt avancerade produkter och hela system på sjuk-, trafikoch energiområdena. Vi skulle först kunna producera för hemmamarknaden och sedan ha möjligheter att sälja hela system till utlandet. Vi vet att det i dag finns en stor växande marknad för medicinsk-teknisk utrustning. I samarbete med tekniska högskolan och regionsjukhuset borde Saab kunna göra en storsatsning på det medicinskt-tekniska området. Men detta kräver insatser från statens sida. Det är beklagligt att den medicinska sektorn vid Saab lades ner under Curt Mileikowskys tid som chef. Nu lär emellertid den förre Saab-chefen, som ju är folkpartiet närstående, ha ett eget företag i branschen. Kollektiva trafiksystem är en annan utvecklingsbar sektor för Saab-Scania, eftersom man ligger långt framme när det gäller bussar och lastbilar. Andra områden där Saab med stöd av samhället bör kunna göra insatser är miljöutrustning och energibesparande system. Herr talman! Min slutsats blir att de civila projekt som regeringen säger sig vilja stödja vid Saab är otillräckliga. Regeringen bör snarast möjligt medverka till att en konkret plan för att trygga jobben vid Saab och även vid andra flygindustrier tas fram. Den stora gemensamma sektorn i Linköping och det tekniska forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivs på olika håll i kommunen gör att det finns goda förutsättningar för en samhällsnyttig produktion vid Saab. Jag tackar för svaret och hoppas att industriministern vill kommentera mina frågeställningar.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Huss för svaret på mina två frågor. Jag hoppas att jag skall hinna kommentera dem båda. Sysselsättningsfrågorna i Linköping är inte minst efter regeringens pressmeddelande den 23 februari i år mycket oroande, och det har spritt sig en pessimistisk stämning i hela kommunen när det gäller den framtida sysselsättningen där. Många ansvariga politiker i länet i övrigt hyser samma oro för de länspolitiska åtagandena framöver. Det är ju inte så egendomligt med hänsyn till den sysselsättningsutveckling som östgötalänet har och har haft en längre tid nu. Först kom textilkrisen i Norrköping. Därefter har vi upplevt kriserna vid Motala Verkstad, vid Facit, vid Verkstads AB Lindqvist i Motala och nu vid Luxor. Vi vet inte heller hur det kommer att gå vid STAL-LAVAL i Finspång. Vi har i Linköping för inte så länge sedan haft nedläggningar vid ASJ, vid Wahlbecks Fabriker och vid Alka. Så tillkommer då det nu aktuella bekymret för Saab. Det finns redan ett annat bekymmer i det sammanhanget, nämligen vid Datasaab i Linköping, och problemen där är givetvis inte okända för regeringen. I Linköping är man nu rädd för att även Datasaab centraliseras till Järfälla, och då får problemen ännu större vidd. Saab:s datautveckling har skett i Linköping som en följd av det flygtekniska kunnandet och som ett civilt alternativ till försvarsindustrin. Det har ju ständigt varit ett krav på Saab att utveckla civila alternativ till lygindustrin i Linköping. Det har man också gjort men sedan ofta fått se den produktionen hamna någon annanstans än i Linköping. Bilen gick t.ex. till Trollhättan och annan produktion till Jönköping, Järfälla, Malmö m.fl. platser. Det var synd att vi inte kunde få en redovisning av konsekvenserna i Linköping och de andra orter som berörs. Nu står man på samma ställe och vet inte riktigt hur det här kommer att utveckla sig. Men regeringen har kanske inte haft tid att ingående sätta sig in i de konsekvenser som uppkommer, om vi lägger ner svensk flygindustri i Linköping, inte bara för Linköping utan för hela Östergötlands län, kanske också för hela landet. Alternativ sysselsättning talar man om, men ingen presenterar någon. Flik-utredningen säger t.o.m. i klartext att ”det sannolikt blir mycket svårt att erbjuda alternativ sysselsättning för flygindustrins personal på de orter, där den nu finns. Särskilt gäller detta för utvecklingspersonalens del.” Enligt en uppgift i Flik-utredningen skulle ett val av A 20-versionen betyda en minskning med 750 tjänstemän inom flygindustrin redan i år och dessutom ett antal verkstadsanställda, främst inom provverkstäderna. På sikt blir det konsekvenser för alla anställda vid Saab och dess underleverantörer i Linköping och övriga orter.

Herr talman! Christer Nilsson talade med en fart som uppenbarligen var klart inspirerad av Viggen. Han talade t.o.m. så raskt, att jag inte riktigt lyckades uppfatta alla de frågor han ställde till mig, men jag skall försöka att ändå något kommentera dem. Christer Nilssons frågor gick ut på att vi för att komma till rätta med problemen i framför allt Linköping skulle satsa på en mängd olika utvecklingslinjer, som kunde sammanfattas under rubriken Alternativ produktion. Det är klart att det finns anledning att göra det, och som jag nämnde finns i direktiven till den för någon tid sedan tillkallade Hagströmska utredningen utsagt att man skall undersöka olika möjligheter därutinnan. Jag förutsätter att utredningen också kommer att undersöka möjligheterna att i samarbete med högskolan använda Saab-Scanias högteknologiska kapacitet i fråga om medicinsk utveckling, kollektiv trafik osv. Men samtidigt skall vi ha klart för oss att sådana ting är lätta att tala om men ganska svåra, eller rättare sagt omöjliga, att snabbt utveckla. Vad som snabbt kan ge ersättning för en minskande militär sysselsättning är en ökande sysselsättning med civilt flyg och rymdverksamhet, som ju ligger nära flyget. Det är när allt kommer omkring en flygplansfabrik som vi talar om. Det är där satsningen nu först måste sättas in. Det är på de områdena som vi i industridepartementet har konkreta diskussioner med de båda företagen. Det är alltså där man måste börja. Det svaret får gälla också för Åke Polstam, som räknade upp de olika problem med vilka Linköping brottas och som jag är väl medveten om.

Herr talman! Problemet är ju att hinna med två frågor på en period, men jag vill ändå i den här kommentaren något beröra frågan om möjligheterna att behålla det tekniska kunnandet. F. d. arméöverdirektören Regårdh har gjort en utredning åt Flik-kommittén, och hans slutsats skulle jag vilja föredra här. Han säger nämligen: ”Svensk industris möjligheter att hävda sig med högt kvalificerade tekniska produkter är beroende av egen hög teknologisk nivå och ett intensivt utbyte med omvärlden. Ett sådant utbyte av tekniskt vetenskapligt kunnande förutsätter att landet har en internationellt respekterad nivå på några viktiga områden. För en snabb utveckling är vi i många avseenden beroende av omvärldens aktiviteter. Vi kan knappast utan negativa konsekvenser för forskning och utveckling och för samverkan i produktion och handel ha en lägre nivå än de länder som vi har vårt huvudsakliga utbyte med.” Jag tycker det är självklart att vi måste tillvarata det höga tekniska kunnandet i vårt land. Detta är också industriministerns uppfattning. Därför får inte utvecklingsavdelningen vid Saab läggas ner. Min förhoppning är att Saab kan få i uppdrag att utveckla det plan som har beteckningen 18:25 eftersom utvecklingsavdelningen — med en viss krympning — då helt säkert kan få finnas kvar, och vi kan efter hand dra nytta av dess arbete för annan civil produktion. Saabs målsättning är ju att öka den civila produktionen till 50 26 av den totala verksamheten i mitten av 1980 talet — men då måste vi ge Saab chansen att göra det också.

Herr talman! Det är min bestämda uppfattning att staten måste ta initiativ som underlättar samarbete mellan Saab och den gemensamma sektorn i Linköpings kommun. Staten, landstingen och kommunerna kan skapa en efterfrågan som marknadskrafterna inte klarar. Här borde industriministern komma med klarare synpunkter än dem vi har hört hittills. Tack vare tidigare socialdemokratisk politik finns det i Linköping en stor offentlig sektor och ett tekniskt forskningsoch utvecklingsarbete på flera håll. Socialdemokraterna har i riksdagen talat om hur dessa resurser bör samordnas och utvecklas för att skapa en civil produktion vid Saab. Vi har fört fram förslag på tre samhälleliga utvecklingsbolag: ett för transportsystem, ett annat för medicinsk teknik och ett tredje för utbildningshjälpmedel. I samarbete med de av socialdemokratin föreslagna samhällsägda utvecklingsbolagen borde tekniska högskolan, regionsjukhuset och Saab kunna utveckla system för exempelvis kollektiva transporter och medicinsk teknik. Jag upprepar mitt krav på att regeringen bör utarbeta en konkret plan för att så långt som möjligt trygga jobben vid Saab i Linköping. Det något passiva svar som industriministern lämnade på mina frågor kommer säkert att skapa oro i Östergötland.
Herr talman! Det är lätt att säga tulipanaros, men det är svårare att göra den. Vi är väl i sak ense om att de här olika projekten måste prövas ingående, men det är ändå inte någonting som man bara kan trolla fram. Regeringen har genom den här kommittén skapat redskap för denna prövning. Låt mig sedan till Åke Polstam säga att vi kan vara helt ense om att militära projekt i botten under ganska lång tid framåt är en förutsättning för att Saab skall kunna bevara sin höga teknologiska kunskap. Men rimligen måste på militära projekt ställas kravet att de skall vara militärt meningsfulla och inte endast industripolitiskt meningsfulla. Jag åtar mig inte att göra en kommentar om huruvida det projekt som Christer Nilsson nämnde fyller krav på att vara militärt meningsfullt.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta föratt förhindra en nedläggning av Nordarmatur i Lund och vilka planer man har för att möta det läge som skulle uppstå vid en verkställd nedläggning. Saab-Scanias Nordarmaturdivision tillverkar bl.a. armatur i Linköping och Lund för avsättning inom pappersoch cellulosaindustrin, varvsindustrin och energisektorn. Efterfrågan på produkterna har varit svag under lång tid. Enligt vad företaget uppger är tillverkningen olönsam och kapacitetsutnyttjandet mycket lågt både vid Lundfabriken och vid Linköpingsfabriken, som är den större och modernare av de två. Företaget har därför beslutat att successivt flytta tillverkningen av ventiler från Lund till Linköping. Denna åtgärd berör två tredjedelar av Lundfabrikens 140 anställda. Nu utreds återstoden av tillverkningen, som avser bromsutrustning till rälsfordon. Enligt vad jag har erfarit beräknas inga uppsägningar komma att ske vid Lundfabriken under år 1979, oavsett vad som beslutas om produktionen av bromsutrustning. Vad som sedan sker är det för tidigt att uttala sig om. Strukturförändringar av det här slaget är enligt min uppfattning ett ofrånkomligt inslag i näringslivet, men självfallet måste förändringarnas negativa konsekvenser för de anställda mildras så långt det är möjligt. Det går ännu inte att säga vilka arbetsmarknadspolitiska eller andra åtgärder som eventuellt kommer att behövas i det här fallet. Jörn Svensson ställer sin fråga mot bakgrund av vad han påstår vara ”den redan allvarligt försvagade industriella basen för ekonomi och sysselsättning inom Lunds kommun”. Det kan därför finnas skäl att påpeka att medan industrisysselsättningen i landet minskat under senare år har den i Lund faktiskt ökat sedan 1974.
Herr talman! Jag har alltså ställt en fråga om vad regeringen avser att göra med anledning av det hotande läget vid Nordarmatur. Industriministern svarar inte på min fråga utan talar om andra saker. Nu hade jag i och för sig inte väntat att han skulle svara på frågan, eftersom han ju ingenting har att bjuda. Vad han säger — och kunde sagt betydligt kortare — är i klartext att regeringen inte avser att göra någonting. Och den har hittills ingenting gjort. Det är uttytt: I folkpartiets Sverige råder de gamla manchesterliberala reglerna som utgångspunkt och riktpunkt för industripolitiken. Sedan säger industriministern: ”Enligt vad företaget uppger är tillverkningen olönsam —---.” Enligt vad fackklubben uppger, herr Huss, är tillverkningen lönsam. Med det är tydligen så att i folkpartiets Sverige hämtar industriministern sina informationer uteslutande från företagarsidan. I folkpartiets Sverige är det uppenbarligen också så att råder det olika uppfattningar mellan å ena sidan kapitalägarna och å andra sidan de anställda gäller vad kapitalägarna påstår. Industriministern kan knappast tydligare visa oss här i kammaren vems man han är i detta sammanhang. Vad kapitalet gör är oundvikligt, ödesbestämt, bör icke ifrågasättas. Industriministern har alltså ingenting att erbjuda. Han säger att man senare får ta ställning till vad som eventuellt kan komma att behövas. Och ändå medger han att här finns ett strukturproblem som kommer att beröra drygt hundratalet människor.

Men inte ens det kan industriministern säga någonting konkret om. Det föranleder min sista slutsats inför detta skäligen hopplösa och improduktiva svar: I folkpartiets Sverige sitter regeringen och väntar på företagens dispositioner och saknar varje form av politisk framförhållning.
Herr talman! I vpk:s Sverige skall tydligen en marxistisk ideologi lösa alla problem. Något konkret fick vi som vanligt inte höra av Jörn Svensson. Möjligen hade jag väntat mig att Jörn Svensson, som var närvarande vid den debatt vi nyss förde om Saab-Scania i Linköping, skulle ha observerat att problemen i Linköping, den andra stad där Nordarmatur bedriver tillverkning av ventiler, är väsentligt allvarligare än i Lund. Möjligen skulle han också, när han åberopar facket, ha uppmärksammat att fackklubbarna i Linköping har skrivit till oss och framfört helt andra uppfattningar än facket i Lund.

Herr talman! Industriministern vill nu föra över debatten på ett ämne som den egentligen inte handlar om, nämligen hur industripolitiken skulle se ut från marxistisk utgångspunkt. Med anledning av regeringens beklämmande och passiva proposition om den allmänna industripolitiken, vars innehåll läckte ut i förra veckan innan riksdagens ledamöter fått ta del av den, får vi tillfälle att föra denna mer principiella debatt. Den kan knappast föras mot bakgrund av det konkreta fallet Nordarmatur. Där gäller den fråga jag ställt: Vad avser regeringen att göra för att förhindra att en produktion som enligt fackklubbens uppfattning är lönsam skall läggas ner? Efter vad jag inhämtat kan de lönsamhetskalkyler som företaget påstår sig bygga sitt ställningstagande på i högsta grad ifrågasättas. Resultatet beror på hur man räknar; om man uteslutande räknar med en strikt företagsekonomisk lönsamhet begränsad till en speciell avdelning eller om man tar med större delar av den totala kalkylen i beräkningen. Men det handlar också i det här sammanhanget om att en tillverkning som på väldigt kort sikt har dåliga förutsättningar kan te sig lönsam om den flyttas över till annan ort, utan att det för den skull blir några nya jobb i Linköping, för det blir det med all säkerhet inte. Om man i stället formulerat frågan så här: Skall ett företag som Nordarmatur ha skyldighet att föra en långsiktig och ansvarsfull industripolitik, att reinvestera då man slitit ned utrustningen och tagit ut de vinster som blivit möjliga genom denna hantering eller skall de få lov att säga att lönsamheten i fortsättningen kommer att bli så dålig att de vill ge sig därifrån? Det är denna typ av kortsiktig, jag vill nästan säga parasitisk, rovriddarmentalitet som breder ut sig inom industrin, och som vi måste motverka. Ett perspektiv med dessa begränsade synpunkter får inte förekomma.

Herr talman! Anna-Greta Leijon har frågat mig vilka åtgärder som planeras inom arbetsmarknadsdepartementets område för att förbättra ungdomarnas arbetsmarknadssituation. Hon har vidare frågat om jag numera är beredd att stödja socialdemokraternas förslag till åtgärder mot ungdomsarbetslösheten. Statsministern har vidare för besvarande överlämnat en fråga till mig av Börje Hörnlund om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att nedbringa ungdomsarbetslösheten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt statistiska centralbyråns arbetskraf:sundersökningar var 46 000 ungdomar under 25 år arbetslösa i januari 1979. Det innebar en kraftig uppgång från december och viss ökning även i jämförelse med januari 1978. Februaristatistiken, som publicerades i fredags, visar en kraftig nedgång i antalet arbetslösa, som nu uppgår till 33 000. Samtidigt har en begränsad uppgång skett i antalet ungdomar i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning, men bilden är dock entydig. Det har skett en klar förbättring av arbetsmarknadsläget under den senaste månaden. Detta understryks av att de kvarstående lediga platserna har ökat med 50 96 från 29 000 för ett år sedan till 45 000 i februari i år. För industrins del har antalet kvarstående lediga platser fördubblats och utgör nu drygt 8 000. Den slutsats jag drar av denna statistik är att en fortgående förbättring av arbetsmarknadsläget kan förväntas. Det finns dock anledning påpeka att vi inte skall dra alltför långtgående slutsatser utifrån enskilda månadssiffror, vare sig de visar en förbättring eller en försämring av läget. Det är utvecklingen under några månader som ger underlag för slutsatser om mer definitiva trender. Trots nedgången i ungdomsarbetslösheten under den senaste månaden står en alldeles för stor grupp ungdomar utan arbete på öppna marknaden. Våra insatser för att motverka ungdomsarbetslösheten måste således ligga på en fortsatt hög nivå. Redan i september 1978 beslutade regeringen om en rad åtgärder för att möta en stigande ungdomsarbetslöshet. Således vidgades utbildningsmöjligheterna inom gymnasieskolan, inom den kommunala vuxenutbildningen och inom arbetsmarknadsutbildningen. Förmånliga statsbidrag beslutades till kommuner, landsting, statliga myndigheter, organisationer och företag som ordnade beredskapsarbete för ungdomar. Hela denna åtgärdsarsenal gäller under hela år 1979. För att möjliggöra en expansion av insatserna och då i första hand antalet beredskapsarbeten beslutade regeringen nyligen att tillföra AMS ytterligare drygt 600 milj.kr. Vidare har beslut tagits om ytterligare vidgning av gymnasieskolans kapacitet. Inom regeringskansliet pågår nu ett arbete kring åtgärder inför hösten. Det berör i hög grad skolans möjligheter att ta emot och attrahera ungdomar. Skolminister Rodhe har aviserat en rad åtgärder inom gymnasieskolans ram. Dessa åtgärder ligger i linje med vad SÖ och AMS föreslagit i gemensam skrivelse den 16 februari och med de förslag som lagts fram i andra sammanhang. Bl. a. kommer SÖ att få rätt att öka antalet årselevplatser med 10 000 utöver vad som föreslagits i budgetpropositionen. Det är regeringens förhoppning att under mars månad kunna presentera ett samlat åtgärdsprogram mot ungdomsarbetslösheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag ställde den här frågan samtidigt som Lena Hjelm-Wallén frågade skolministern vilka åtgärder hon ämnade föreslå inom skolans ram för att komma till rätta med den besvärliga situationen för ungdomarna. Lena Hjelm-Wallén fick sitt svar i torsdags, och hon kunde glädja sig åt ett ganska positivt svar. Skolministern hade med öppna ögon gått igenom den socialdemokratiska motionen och funnit att flera av de förslag som vi förde fram där var positiva, och hon lovade att regeringen skulle gå in på dem. Tyvärr kan jag inte i dag säga att arbetsmarknadsministern är lika öppen mot de förslag som vi har fört fram nu och många gånger tidigare här i riksdagen. Vi harju här i kammaren talat ganska ofta om ungdomsarbetslösheten, och arbetsmarknadsministern har vid ett flertal villfällen lovat kraftfulla åtgärder. En del förslag och åtgärder har han också genomfört — det vill jag gärna säga. Men tyvärr har det inte varit tillräckligt. Vi vet alla att många ungdomar fortfarande är arbetslösa. Många går i beredskapsarbeten eller har andra kortsiktiga lösningar på sin sysselsättningssituation. Det är bakgrunden till den ganska ovanliga situationen att skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen gemensamt vände sig till regeringen med krav på åtgärder vid en tidpunkt när riksdagen just behandlar budgetpropositionen från regeringen. Detta hör ju inte till vanligheten, men det beror på att man från SÖ:s och AMS:s sida konstaterar att man med den nuvarande politiken inte har möjligheter att uppfylla den s.k. ungdomsgarantin. Vi har i dag inte arbete, praktik eller utbildning att erbjuda alla ungdomar. Både arbetsmarknadsministern och jag vet att de arbetslösa ungdomarna far väldigt illa. Vi vet att många av dem hamnar i en ganska hopplös passivitet, som de själva egentligen avskyr. Vi vet att många av dem tappar förtroendet för vuxenvärlden, för arbetsförmedling och politiker. Vi vet också att en del av de arbetslösa ungdomarna tyvärr hamnar i en mycket besvärlig situation med risk för missbruk och kriminalitet. Min tid är strax slut. Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern, som i svaret säger att regeringen den här månaden kommer med ett förslag om åtgärder mot ungdomsarbetslösheten: Blir det någonting som de ungdomar som är arbetslösa nu i vår kan dra nytta av? Eller är det bara åtgärder på sikt? Och kommer arbetsmarknadsministern att på allvar och positivt pröva de förslag till åtgärder som vi från socialdemokratiskt håll så många gånger tidigare föreslagit och fått nej till vid riksdagsbehandlingen,t.ex. förslaget om praktikrätt för ungdomar som behöver praktik i sin utbildning? Kommer våra förslag att finnas med i regeringens paket?

Herr talman! Jag ber också att få tacka för svaret. Alla torde i dag vara överens om att ungdomsarbetslösheten utgör ett av vårt samhälles svåraste problem. Den har under hela 1970-talet legat på en hög nivå; på den högsta nivån emellertid i början av 1970-talet. Men om man ser på trenden i utvecklingen finner man att det varit en ökning av både antalet arbetslösa ungdomar och den tid de går arbetslösa — detta alltså oavsett konjunkturläge. Detta gör att man måste ta ungdomsarbetslösheten på verkligt allvar och ta till sådana grepp att ungdomarna på ett bättre sätt får fäste på arbetsmarknaden. Det är rätt förödande att ungdomarnas första kontakt med arbetslivet blir en längre arbetslöshetsperiod, som leder till passivitet och stora risker för en social utslagning som kommuner och landsting sedan får möta. Vi politiker har länge talat om att det är slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser att folk går arbetslösa. När det gäller den offentliga sektorn så kommer den att växa. Den har sina bristområden, och utbildningskapaciteten och den offentliga sektorns behov stämmer litet si och så. Här har vi att resonera fram bättre lösningar, så att vi inte behöver ha både brist på arbetskraft och arbetslösa. Det är onödigt. Det är naturligtvis också viktigt att få fart på näringslivet. Därvid är de små och medelstora företagen mycket viktiga. Jag hoppas för min del att de regionala utvecklingsfonderna framöver kommer att få ordentliga tillskott, så att de kan göra kraftfulla insatser. Under trepartiregeringens tid diskuterades det att knyta arbetsförmedlare direkt till SHIO och LRF, eftersom de har mycket breda kontaktytor gentemot den mindre företagsamheten. Men vi har inte —i varje fall inte än så länge — sett någon vilja från folkpartiregeringens sida att tillmötesgå det förslaget. Jag tror för min del att det måste till en hel del okonventionella insatser om vi skall få resultat när det gäller att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Herr talman! Först vill jag än en gång erinra om att det ändå är en ganska dramatisk förbättring i februarisiffrorna i förhållande till januari. Där ser vi inte bara en nedgång i antalet ungdomar som är arbetslösa med mer än en fjärdedel, utan också — och det är kanske det mest glädjande i den statistik som vi nu kan avläsa — en klar uppgång i antalet lediga arbeten. Det lättar naturligtvis trycket för ungdomarna och ger nya möjligheter för förmedlingarna att hjälpa dem till arbeten på den ordinarie arbetsmarknaden. Självfallet, Anna-Greta Leijon, är vi nu liksom tidigare lyhörda för de konkreta och konstruktiva förslag som kan komma från socialdemokratin. Jag har sagt det hela tiden som jag har haft det här ansvaret, och jag har också i flera fall resonerat med Anna-Greta Leijon om att ta upp förslag som kommit från den socialdemokratiska sidan. Men nu får man ett intryck av att en sådan lyhördhet skulle saknas, och det föranleder mig att något se på vad det är som skiljer socialdemokraternas motion från det jag här har framfört som representant för regeringen. Det är, Anna-Greta Leijon, väldigt marginella saker. Jag kan inte se att vi på någon enda väsentlig punkt skulle ha avvisat sådana förslag som jag vill betrakta som konstruktiva. Vi har haft en del olika uppfattningar om resurstilldelningen, och det ligger i sakens natur att man från oppositionens sida gärna bjuder över. Framställningen från AMS och SÖ kom strax efter det att regeringen via skolministern hade gett besked om flera av de punkter som SÖ och AMS tog upp; det var alltså frågor som redan var under behandling i regeringskretsen. Slutligen vill jag säga till Börje Hörnlund att AMS må använda sina tjänster på bästa och mest effektiva sätt.
Herr talman! Jag tror att arbetsmarknadsministern i sitt första inlägg gjorde rätt när han sade att man kanske inte skall fästa för stor vikt vid siffrorna just den aktuella månaden. Vi vet tyvärr att det tidigare blev en kraftig uppgång från en lägre andel arbetslösa ungdomar. Vi är nog eniga om att den situation som vi har nu är väldigt oroande, med nästan en hel årskull ungdomar utanför vad vi brukar kalla den reguljära arbetsmarknaden: 33 000 arbetslösa, många i beredskapsarbete, många i arbetsmarknadsutbildning. Vi vet att 9 000 fler ungdomar än tidigare lämnar grundskolan i år. Det behövs alltså åtgärder för att klara den situation som vi står inför i dag. Arbetsmarknadsministern säger att han liksom tidigare är lyhörd för socialdemokratiska förslag, men tyvärr måste jag konstatera att den lyhördheten som många gånger tidigare, precis som i dag, har tagit sig uttrycket att arbetsmarknadsministern förringar våra förslag och säger att de är marginella. Jag har aldrig påstått att de enskilda socialdemokratiska förslagen skulle innebära någon garanti för att alla ungdomar skulle få arbete, praktik eller utbildning, men vi har lagt fram en rad olika, konkreta förslag som tillsammantagna skulle ha förbättrat situationen, som för enskilda ungdomar kunde ha inneburit att de inte hade varit arbetslösa som nu. Som arbetsmarknadsministern nämnde har vi en annan inställning när det gäller arbetsförmedlingens resurser. Vi har krävt att de ungdomar som behöver praktik för sin utbildning skall ha laglig rätt till sådan. Vi har krävt en rad åtgärder för att förbättra beredskapsarbetena. Vi har också, som jag nämnde förut, haft många förslag när det gäller utbildningssidan, och vi kan nu glädja oss åt att skolministern säger ja till en del av dem. Jag hade hoppats att vi skulle kunna få samma positiva besked från arbetsmarknadsministern, och jag hoppas fortfarande att det kommer senare under månaden.
Herr talman! Det är rätt täta kontakter mellan arbetsmarknadsministern och AMS. Om arbetsmarknadsministern vill att AMS skall ha en god kontakt med SHIO och LRF, så att de kan göra goda insatser för att få nya jobb i näringslivet, tror jag att det är skäl att han talar med AMS om den saken. Nu kommer våren och sommaren. Då finns det goda möjligheter att skapa många nya arbetstillfällen i jordoch skogsbruket för arbetslös ungdom. Det har ju också visat sig att beredskapsjobben i näringslivet i många fall leder till fasta anställningar. Statens ungdomsråd har i en enhällig skrivelse till arbetsmarknadsministern gett ett antal förslag. Jag vet att ungdomsrådet ivrigt väntar på svar, och vi får hoppas att det kommer positiva svar framöver.

Herr talman! Yngve Nyquist har frågat mig om jag är beredd att med hänsyn till sysselsättningssituationen i Ludvika medverka till att statliga och kommunala beställningar av elektriska kraftöverföringsprodukter tidigareläggs till ASEA i Ludvika. Arbetsmarknadsstyrelsen får lägga ut beställningar — s.k. rådrumsbeställningar — av förnödenheter, som behövs i statlig verksamhet, hos industriföretag som varslat om friställning av anställda i större omfattning på grund av definitiv eller tillfällig driftinskränkning. Om ASEA i Ludvika anser sig behöva industribeställningar för att undvika friställningar bör företaget alltså i första hand vända sig till länsarbetsnämnden. Upplysningsvis vill jag meddela att regeringen nyligen har beslutat att höja ramen för rådrumsbeställningar med 20 milj.kr. till 50 milj.kr. för innevarande budgetår.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Ludvika kommun i Västerbergslagen hör till de Bergslagskommuner som just nu är mycket illa ställda när det gäller sysselsättning. Något av bakgrunden härtill framgår av följande. Inom verkstadsindustrin i kommunen har det under 1978 skett en rad negativa förändringar. Flera företag har på grund av minskad orderingång avskedat folk. Andra har permitterat för längre eller kortare perioder. Några företag har tvingats gå i konkurs på grund av dålig orderingång, vilket har fått arbetslöshet som följd. Inom små och medelstora företag har ett 80-tal anställda förlorat sina arbeten av dessa orsaker. Många företag har fått företagsutbildningsstöd för att slippa permittera. En sammanställning från arbetsförmedlingen inom den region som omfattar Ludvika och Smedjebackens kommuner visar att mellan 25 och 30 företag har erhållit utbildningsbidrag för omkring 1 700 arbetstagare. Antalet utbildningstimmar varierar mellan företagen från 288 000 timmar som mest till 60 timmar som minst. En mycket stor del av de förlorade arbetstillfällena beror på den naturliga avgången. Vid kommunens största företag, ASEA, har inga permitteringar ägt rum, men ändå har antalet anställda under 1978 minskat med omkring 180 personer. Från den 1 april 1976 till den 31 december 1978 uppgick minskningen till hela 630 anställda. Därtill kommer situationen vid våra gruvor. Gruvdriften i Blötberget kommer sannolikt att upphöra vid halvårsskiftet och i Håksberg vid årsskiftet. Arbetsstyrkan i Grängesberg kommer under de närmaste åren sannolikt att minskas med 300 personer. ASEA har fått en stor order till Iran senarelagd, och man vet ju ingenting om utvecklingen i detta land. Det kan betyda att ytterligare arbetstillfällen Detta är alltså anledningen till min fråga. Det är i och för sig glädjande att ramen för de s.k. rådrumsbeställningarna har ökat med 20 milj.kr., men min kompletterande fråga blir: Måste det till ett varsel innan man kan ta upp överläggningar med länsarbetsnämnden?
Herr talman! Utvecklingen i Iran kan varken Yngve Nyquist eller jag göra någonting åt. Däremot kan regeringen ställa resurser till förfogande för att hjälpa till, om problem skulle uppstå. I det avseendet måste man naturligtvis följa de regler som gäller, och dem har jag redovisat i mitt svar. I Kopparbergs län, som i så många andra län, finns det naturligtvis åtskilliga problem när det gäller arbetsmarknadsläget. Men jag tycker ändå att det även i detta sammanhang kan vara av värde att peka på den uppgång i antalet lediga platser som vi kan notera också i Kopparbergs län. Från januari till februari har det i stort sett skett en fördubbling. Jag säger här liksom i mitt föregående svar att vi naturligtvis inte får tillmäta en enstaka månadsmätning för stor betydelse, men den är ändå värd att notera. Det är ytterligare ett tecken på att konjunkturen går uppåt och att det också gäller arbetsmarknaden i Kopparbergs län.
Herr talman! Det är bara att notera att arbetsmarknadsläget även i Ludvika kommun är ytterst besvärande för ungdomen. Vid december månads utgång 1978 fanns det i Ludvikadistriktet 358 arbetslösa ungdomar under 24 år. Samtidigt hade vi 347 personer i beredskapsarbete. Det är klart att vetskapen att konjunkturcykeln för den elektrotekniska industrin ligger flera månader efter den övriga industriutvecklingen har mycket stor betydelse när företaget skall ta ställning till hur det skall förfara med anledning av den uppskjutna, stora ordern, som alltså gäller 700 miljoner. Den arbetslösa ungdomen är inte hjälpt om inte företaget snabbt får nya order, så att det kan sätta folk i arbete, dels de som nu är anställda, dels de som eventuellt skulle kunna anställas. Det är på den punkten som man har skäl att efterfråga direkta åtgärder från regeringen.
Herr talman! Eftersom Yngve Nyquist här efterlyste åtgärder från regeringens sida, kan jag påpeka att det i en proposition som vi helt nyligen har framlagt för riksdagen föreslås åtskilliga saker, viktiga ting, för Ludvika kommun. Jag tänker framför allt på satsningen på industrihotell och industrilokaler. Den satsningen ger en möjlighet att differentiera arbetsmarknaden i kommunen, som hittills kanske har haft ett något för ensidigt näringsliv. Det är alltså för att hjälpa till att bredda arbetsmarknaden i kommunen som dessa åtgärder föreslås.
Herr talman! När det har gällt arbetsmarknaden i Ludvika kommun har gruvorna varit en betydande part. En annan part, som i viss mån har verkat i utjämnande syfte, har varit ASEA med sin elektrotekniska industri. Med hänsyn till gruvornas nuvarande situation vad det gäller möjligheterna att sysselsätta folk är det klart att betydelsen av att den andra stora faktorn på arbetsmarknaden, den elektrotekniska industrin, kan hållas intakt är mycket stor. Och det är naturligtvis orsaken till min fråga i detta fall.

Herr talman! Sune Johansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller ämnar vidtaga i anledning av den framställning som Värmlandsdelegationen överlämnat till regeringen den 19 januari 1979. Beredningen av ärendet pågår f.n. inom regeringskansliet. Eftersom framställningen spänner över ett stort antal ämnesområden och berör tio departement kommer beredningen att ta viss tid. Det är ännu för tidigt att uttala sig om resultatet av detta arbete. Jag vill emellertid framhålla att ärendet handläggs med största skyndsamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om det var både kort och, tycker jag, rätt innehållslöst. I början av 1977, ca ett halvår efter det att vi fått en borgerlig regering här i landet, lägrade sig orosmolnen över sysselsättningen i Värmland. Uddeholmsbolaget presenterade en krissituation för sin verksamhet som skulle kunna innebära att 2 000-3 000 jobb sopades bort inom koncernen. Ett flertal mindre företag, som var beroende av Uddeholm som beställare eller sysselsättningsgivare, meddelade neddragning i sin verksamhet. Kommunerna började justera sina kommunalekonomiska långtidsplaner neråt. Sysselsättningen i Värmland åkte formligen utförsbacke på skinnkälke, och de skrapsår som arbetsmarknaden i länet därmed åsamkades visade sig behöva lång läkningstid. I det läget begärdes från Värmland regeringsinitiativ och föreslogs inrättande av en särskild delegation, vars uppgift skulle vara att skapa ett åtgärdsprogram för långsiktiga sysselsättningsförstärkande åtgärder i länet. Efter ett omfattande och seriöst upplagt arbete presenterade delegationen i början av januari 1979 ett förslag till åtgärdsprogram som överlämnades till regeringen och som beräknades kunna ge 6 000-7 000 arbetstillfällen inom en treårsperiod och till en kostnad för staten av ca 800 milj.kr. En viktig del av delegationens framställning var ökade resurser, ca 50 miljoner till länets utvecklingsfond. Dessa begärda pengar skulle syfta till att dels färdigställa delegationens och många företags produktideér, dels öka utvecklingsfondens risktagande. Det skulle ha gett människor och kommuner bland de ensidiga bruksorterna i Värmland visst hopp. Dessutom fanns i denna framställning begäran om satsningar på turism och om väganslag. Sedan framställningen till regeringen gjordes har läget i Värmland förvärrats, och antalet varsel om inskränkningar har ökat från att omfatta 450 personer i december till 750 i februari. Herr talman! I det läget och med denna beskrivning som bakgrund är det naturligt att man från Värmlandsdelegationen förväntade sig speciella åtgärder för Värmland i form av konkreta regeringsförslag av den typ som har kommit andra regioner till del. Av arbetsmarknadsministerns svar framgår att Värmlandsdelegationens av regeringen tidigare omvittnade seriösa insats inte har resulterat i annat än en köbricka, som kanske kan ge någon del av de smulor som sprids över landet i dess helhet. Herr talman! Vi som från arbetarrörelsen deltar i Värmlandsdelegationens arbete känner oss besvikna och tycker oss ha deltagit i en verksamhet som både den förra och den nuvarande regeringen inte avsett att använda annat än för att undkomma sitt ansvar när det gäller att redovisa för sysselsättningen i Värmland förstärkande åtgärder. Jag har i anledning av svaret en följdfråga till statsrådet: Hur värderar arbetsmarknadsministern Värmlandsdelegationens arbete och hur tänker ni konkret tillgodose delegationens olika förslag? Blir det möjligtvis ett särskilt paket för Värmland?